Med hänsyn till nästa veckas arbetsbelastning är det nödvändigt att samtliga på den föreliggande förteckningen upptagna enkla frågor besvaras i dag. Frågestunden torde därför komma att kräva väsentligt längre tid än den timme som vanligen anslås för ändamålet. Jag tillåter mig emellertid att erinra om talmanskonferensens i tidigare sammanhang gjorda uttalanden om angelägenheten av en frivillig begränsning till två å tre minuter av tiden för anföranden i frågedebatter.
Herr talman! Herr Hector har frågat om det kan anses vara förenligt med vår neutralitetspolitik att svenska företag antager beställningar från företag i annat land föranledda av detta lands krigsdeltagande. Det är svårt att förstå vad herr Hector syftar på. Jag vill emellertid göra den kommentaren, att exporten av varor från Sverige är fri utom i vad avser krigsmateriel. För sådan materiel gäller exportförbud, och varje sändning till utlandet av krigsmateriel kräver tillstånd av Kungl. Maj:t eller handels ministern. I enlighet med de riktlinjer som vid flerfaldiga tillfällen redovisats för denna kammare sker inte någon export av militär materiel till land som är invecklat i krigshandlingar. Denna exportpolitik anser jag stå helt i överensstämmelse med den neutralitetspolitik vi sedan länge följer.

Herr talman! Jag tackar handelsministern för svaret. Självfallet kan man påstå, att vårt land inte direkt eller officiellt levererar krigsmateriel till krigförande nationer, exempelvis till USA för dess krig i Vietnam. Men hur förhåller det sig i praktiken; sker inte sådana leveranser indirekt?

Den är visserligen avsedd för civilt bruk men kan lätt vidareutvecklas till militär användning genom tillsats av s.k. efterbrännkammare. Framställningen motiveras av att den amerikanska fabrikens egen produktionskapacitet har blivit särskilt hårt belastad av militära beställningar för kriget i Vietnam. Frågan blir då — och det var det jag syftade på: Innebär inte en sådan leverans från svenskt håll ett i varje fall indirekt stöd åt USA:s krig? Den kom mer ju att avlasta den civila produktionen och får den effekten att USA kan göra en större militär kraftinsats i den ånyo bebådade upptrappningen av kriget i Vietnam. Och skulle inte ett avböjande från vårt håll till sådana »civila» leveranser bidraga till att åtminstone några byar skonades i brist på Saabmotorer? Ingen kan väl heller vara så naiv att han tror, att åtskillnaden mellan civil och militär materiel i praktiken, såsom allt nu hänger samman, kan upprätthållas och kontrolleras, allra minst av oss. Vad hindrar att vi nästa gång kanske får beställningar på de till synes mest oskyldiga delar som sedan kan sättas ihop till små s.k. efterbrännare.
Herr talman! I det av herr Hector berörda ärendet föreligger ännu ingen framställning. Däremot vill jag fästa interpellantens och kammarens uppmärksamhet på att de flygmotorer som kan komma i fråga för export till Förenta staterna inte är att betrakta som krigsmateriel, och med den nya utformning som kungörelsen om krigsmaterielexport kommer att få efter den 1 januari kommer de inte heller att klassificeras som krigsmateriel. Den motor som herr Hector talar om har en sådan utformning att det inte är möjligt att använda den i krigsplan. Jag kan möjligen ge herr Hector rätt i att all export till Förenta staterna av materiel för civila ändamål, i de fall då Förenta staternas egen produktion för civila ändamål har fått skäras ned på grund av krigsansträngningarna, kan vara till hjälp. Men det resonemanget för tanken till vad förre ryske regeringschefen Chrustjov framhöll då han var här, nämligen att till slut blir till och med byxknappar krigsmateriel. Konklusionen av vad herr Hector säger skulle bli att vi införde ett embargo på export till Förenta staterna, och det har vi ingen möjlighet att göra ensamma. Jag vill tillägga att vi i enlighet med vårt medlemskap i Förenta Nationerna är beredda att följa alla de beslut om ekonomiska sanktioner som Förenta Nationerna kan fatta i den ordning FN stadgan föreskriver. Detta har vi också visat i fallet Rhodesia. Jag vill sluta med att upprepa att någon direkt eller indirekt export av krigsmateriel till krigförande land icke förekommer.
Herr talman! Herr Jonasson har frågat mig när förslag kan väntas om restitution av bensinskatt för skogsarbetarnas motorsågar. Frågan behandlades i riksdagen i våras. Bevillningsutskottet uttalade då bl.a. , att frågan om beskattningen av bensin som används för motorsågar inte bör behandlas fristående utan i samband med drivmedelsbeskattningen i övrigt. Dessa spörsmål prövas för närvarande av bilskatteutredningen, som, enligt vad jag inhämtat, ägnar den restitutionsfråga som herr Jonasson avser stor uppmärksamhet. Olika lösningar är i och för sig tänkbara. Men det gäller här en mycket komplicerad fråga, och bilskatteutredningen har svårt att nu uttala sig om möjligheterna att bryta ut frågan ur sitt större sammanhang och presentera ett delbetänkande. Jag har dessutom inhämtat att utredningen driver sitt arbete så att resultatet kan presenteras så fort som möjligt.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
Skatten, som är 57 öre per liter, uppgår sammanlagt till ungefär 14 miljoner kronor per år. Det är beklagligt att man inte kunnat lösa detta problem ännu, och det är också beklagligt att man inte inför den kommande avverkningssäsongen kan få ett bestämt svar. Jag visste nog, herr finansminister, att vi behandlade denna fråga i våras. Jag trodde emellertid att det vid det här laget skulle finnas utsikt att få ett något klarare besked om när det skulle bli möjligt att få frågan avgjord. Jag hoppas emellertid att problemet skall lösas med det snaraste. Det är nödvändigt ur rättvisesynpunkt. Jag tackar ännu en gång för svaret.

Herr talman! Herr Holmberg har frågat mig om jag vill medverka till åtgärder som är ägnade att förebygga att pensionärer med huvudsakligen folkpension som inkomst blir påförda kvarstående skatt. pension s.k. extra avdrag. Syftet är att dessa pensionärer inte skall påföras skatt. Avdraget är maximerat och kan för närvarande medges med högst 4 500 kr. Jag är medveten om att detta belopp på vissa orter kan vara otillräckligt och avser att ta frågan under omprövning. Förslag i ämnet kommer därefter att föreläggas riksdagen.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

Arbetsgruppen har till uppgift att kartlägga de sociala, kulturella och andra problem som möter utlänningar vilka invandrat till Sverige samt att överväga vilka åtgärder som bör vidtas för att underlätta deras anpassning i det svenska samhället. Den ger också information i beskattningsfrågor. I dagarna färdigställer arbetsgruppen i samarbete med sparbankerna en handledning i självdeklaration som också innehåller beskrivning av källskattesystemet. Handledningen ges ut på fem språk, däribland finska. I handledningen får de utländska arbetstagarna veta vad de bör iaktta för att undgå de av herr Börjesson påtalade olägenheterna.
Herr talman! Jag ber att till statsrådet och chefen för finansdepartementet få rikta ett tack för svaret på min enkla fråga. Denna föranleddes av att enligt uppgift många finländska arbetstagare här i vårt land går miste om skattepengar, som de rätteligen vid årets slut borde få tillbaka. På grund av språksvårigheterna förväxlas inte sällan namn och yrkesbeteckning, vilket leder till att respektive deklarant hänföres till s.k. namnlösa i yrkesregistret, och därmed förlorar han de skattepengar han betalat in för mycket. Det lär röra sig om sammanlagt stora belopp. Nära 72 000 arbetsanmälda finländare har för längre eller kortare tid sin utkomst i vårt land. Åtskilliga av dem är säkerligen berättigade till skatteåterbäring. Det är därför angeläget att dessa finländare informeras om vårt skattesystem. Enligt vad jag har inhämtat är det många finländare som ej känner till systemet med återbetalning av överskjutande preliminär skatt eftersom skatteoch deklarationsteknisk information saknas på finska språket. Jag konstaterar därför, herr talman, med största tillfredsställelse att en handledning kommer att ges ut så att den utländska arbetskraften i vårt land blir informerad om vårt skattesystem och därmed undgår att förlora eventuell skatteåterbäring.

Herr talman! Herr Berglund har frågat mig om det är sant att narkomaner skrivs ut från våra fångvårdsantalter medförande narkotika och om det i så fall går att göra en snabb lagändring som förhindrar detta. Enligt lagen om behandling i fångvårdsanstalt får man omhänderta alkoholhaltiga drycker och andra berusningsmedel som påträffas hos den som är intagen eller skall intas i fångvårds anstalt. Omhändertagen egendom skall förstöras eller säljas. I den praktiska tillämpningen lär i något fall ha uppkommit tvekan huruvida lagen kan tillämpas även när någon fört med sig till anstalten ett narkotiskt preparat som han fått på läkarrecept. Lagen är i princip tillämplig på varje medel som har berusningseffekt, och det torde framgå av förarbetena till lagen att detta gäller, oavsett under vilka omständigheter vederbörande förvärvat medlet. Enligt min mening möter därför inget hinder att tillämpa lagen så att en person, som friges från fångvårdsanstalt, får ta med sig narkotiska preparat bara i de fall då och i den utsträckning som preparaten enligt anstaltsläkarens bedömande behöver användas såsom ett led i en medicinsk vård av den frigivne. En lagändring anser jag under sådana förhållanden inte aktuell.
Herr talman! Jag ber att till statsrådet och chefen för justitiedepartementet få uttala ett varmt tack för detta mycket intressanta svar på min fråga. Min fråga föranleddes av ett »nödrop» från en av våra läkare på en fångvårdsanstalt, jag kan för övrigt nämna dess namn, det är den nya fångvårdsanstalten i Kumla, för vilken läkare jag alltså velat fungera som »en ropandes röst». Det är med mycket stor beklämning man tar del av denne läkares redogörelse för narkomanien och dess följder samt möjligheten att komma till rätta med dessa problem bland internerna. För att dryfta frågan om narkotikamissbruk hos interner som intas på fångvårdsanstalt på grund av brottslig verksamhet har en konferens hållits på Kumlafängelset. Ett 20-tal läkare var samlade och alla var eniga om problemets stora allvar. Det är inte ovanligt att dessa kriminellt belastade individer vid intagning på fångvårdsanstalterna medför olika former av narkotika, som man vid visitationen lägger beslag på. Jag har från vederbörande läkare fått exempel på hur sådana narkotika kan se ut. Enligt nu gällande bestämmelser har internen rätt att få tillbaka medhavda narkotika när han skrivs ut. Fångvården har ingen laglig rätt att beslagta dem eftersom de är enskild egendom. Följden blir i många fall att internen får med sig sina narkotika och, såsom läkaren drastiskt uttrycker det, utanför fängelseporten sätter i gång igen, och det sannerligen med besked. Den omnämnda konferensen kunde inte lösa denna fråga, men jag är glad och tacksam för det uttalande som statsrådet Kling nu gjort, nämligen att man kan tillämpa lagen om behandling i fångvårdsanstalt i detta fall, enligt vilken sprithaltiga drycker och andra berusningsmedel kan beslagtas utan att sedan behöva utlämnas till internerna igen. Denna bestämmelse kan alltså tilllämpas också beträffande narkotika. Jag är övertygad om att läkarkåren och även fångvårdsstyrelsen hälsar ett sådant uttalande med mycket stor glädje. Vi skall försöka handla så att vi inte i onödan försvårar för våra ansvariga läkare att ägna sig åt sin stora uppgift att söka återställa narkotikaoffer till en normal livsföring. I och med att det nu skall åligga läkaren att bedöma om narkotika skall tillbakalämnas eller ej, tror jag att ett mycket svårt problem för vederbörande har fått sin lösning.

Herr talman! Herr Andersson i Storfors har frågat mig när jag avser att avlämna proposition med anledning av arrendelagsutredningens betänkande angående bostadsarrenden m.m, Som svar får jag anföra följande. Betänkandet avlämnades i juni månad i år. Remisstiden utgick den 1 oktober men ett stort antal remissinstanser har fått uppskov med sina yttranden. I stort sett är remissbehandlingen emellertid avslutad nu och sammanställningen av remissyttrandena pågår. På grund av arbetsbelastningen i departementet och i lagrådet lär det inte bli möjligt att avlåta proposition till vårriksdagen 1967. Arbetet är därför tills vidare inriktat på en proposition till höstriksdagen samma år. Jag vill tilllägga, att ärendet har ett visst samband med andra aktuella lagstiftningsfrågor, bl.a. med fastighetsbildningskommitténs förslag till ändringar i den s.k. ensittarlagen och med arbetet på en ny jordabalk.

Herr talman! Herr Björk i Göteborg har frågat mig om jag anser det angeläget att förhindra störningar av mötesfriden i samband med offentliga framträdanden av företrädare för impopulära meningsriktningar och regimer. Svaret på frågan är ja.
Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för hans mycket klara och entydiga svar. Nyligen har vi fått uppleva ett exempel på vilka problem som samhällsmaktens representanter kan ställas inför i detta sammanhang. Representanter för Sydvietnams regering har besökt Sverige utan att få någon praktisk möjlighet att vid en offentlig sammankomst framföra sina synpunkter, därför att grupper av motståndare vid deras första framträdande systematiskt hindrade dem att ta till orda. Enligt samstämmiga uppgifter i pressen nådde dessa grupper sitt syfte genom visselkonser ter, skrik och skrän, och de försökte också överta ledningen av ett möte där de inte stod som inbjudare. De vanhedrade arbetarrörelsens gamla kampsång Internationalen genom att utnyttja den som medel att sätta de demokratiska spelreglerna ur funktion — Internationalen som under gångna årtionden har sjungits vid otaliga demonstrationer för mötesfrihet, yttrandefrihet och andra demokratiska rättigheter. Polisen hade tydligen i det här fallet inte tillräckliga resurser att hindra de förmenta frihetsvännernas övergrepp mot friheten. Nu vet vi alla att Sydvietnams regering sannerligen inte åtnjuter någon popularitet här i landet. Svenska folket har grundade skäl till misstro mot en regim vars ledare för något år sedan uttryckte sympati för Hitler och hans metoder, men den misstron kan ju inte för ett ögonblick utgöra motiv för att acceptera totalitära metoder mot företrädare för denna regim vid besök i vårt land. De måste ha samma rätt som andra att framföra sina meningar, hur skeptisk man än är mot deras förkunnelse. Sveriges rykte som rättsstat kan skadas, om man i utlandet får den föreställningen att bara vissa typer av opinionsbildning kan bedrivas ostört hos oss. Samhällets skydd måste uppenbarligen gälla all yttrandefrihet inom lagens gränser. Lika angeläget som det är att se upp med verklig nynazism på alla håll i världen lika viktigt måste det vara att bekämpa andra former av totalitär smitta. De metoder som utnyttjades i Medborgarhuset i Stockholm användes också av nazisterna, när de underminerade den tyska demokratien, och av kommunisterna när de förberedde sin makterövring i Östeuropa. Man kan beklaga att det i vissa fall skall behövas polisskydd för att trygga tillämpningen av demokratiska spelregler, men det priset får vi väl betala för friheten. Man kan också beklaga att det tydligen finns en liten minoritet bland dagens svenska ungdom, som under skoltiden inte har lärt sig respektera demokratiens principer. Inte minst hade det varit skäl att hos dem inpränta den franske upplysningsfilosofens ord: »Min herre, jag avskyr allt vad Ni säger, men jag kunde ge mitt liv för Er rätt att säga det.»
Herr talman! Jag tror att herr Björk i Göteborg och jag är fullt överens i denna fråga. Jag har i min hand en promemoria som skildrar vad som förekom vid det tillfälle som herr Björk åsyftar. När jag läser den påminns jag osökt om vad jag fick uppleva i Tyskland i slutet av 1920-talet och i början av 1930-talet, när nazisterna med just dessa medel försökte hindra meningsmotståndare att få sin yttranderätt utnyttjad.

Herr talman! Herr Westberg har frågat, om jag anser, att utbetalningen av stipendier och studielån fungerar på ett för de studerande tillfredsställande sätt. Stipendier har från och med den 1 juli 1964 ersatts av i första hand inkomstprövade och och behovsprövade tillägg till studiebidrag. I fråga om utbetalningen av dessa tillägg vill jag hänvisa till det svar jag lämnade den 24 november i år i denna kammare på en liknande fråga av fru Ryding. Beträffande utbetalningen av studielån har en viss försening inte kunnat undvikas, beroende på en oförutsedd stark stegring av antalet ansökningar under innevarande budgetår. Under hela budgetåret 1965/66 uppgick antalet ansökningar till 24 600, medan ungefär samma antal redan nu inkommit under innevarande budgetår. Centrala studiehjälpsnämnden har emellertid anställt extra personal och vidtagit även andra åtgärder för att bemästra situationen.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet och chefen för ecklesiastikdepartementet för svaret på min fråga. Jag har observerat att ecklesiastikministern svarat tidigare på en liknande fråga men att det då framför allt gällde studiebidragen. Studielånen berördes ej den gången. Utbetalningen av studielånen har behandlats alltför långsamt, och det har medfört betydande svårigheter för många studerande. Jag känner till fall, där familjeförsörjare som bedrivit studier — bl.a. i fackskola — har fått vänta ända till i början på december innan lånet utbetalats. Detta måste självfallet medföra betydande svårigheter för dem som behöver studielånpengarna för sin existens. Vederbörande har många gånger ansvar för sin familj och saknar möjligheter att låna pengar på annat håll. Man har försökt att komma till rätta med detta problem på olika sätt, t.ex. vid lokala uppvaktningar och genom påstötningar på centralt håll, men man har inte lyckats att få lånen utbetalda förrän i början av december. Detta tycker jag är helt otillfredsställande, och något måste göras. Ecklesiastikministern upplyser i sitt svar om att centrala studiehjälpsnämnden har anställt extra personal och vidtagit även andra åtgärder för att bemästra situationen. Jag tackar för det beskedet, som jag hälsar med stor tillfredsställelse, men jag ifrågasätter om det inte behövs ännu mera omfattande åtgärder. Hur vore det, herr ecklesiastikminister, om man decentraliserade den prövning det här gäller, så att behandlingen av ärendena kunde gå fortare och de lånesökande få medlen tidigare under höstterminen? Eller man kanske kunde genomföra en rationalisering, så att man andra året inte behöver göra en lika omsorgsfull prövning, om vederbörande kan visa intyg på att han eller hon fortsätter studierna. Jag förutsätter att man genom sådana och andra åtgärder skulle kunna klara av problemen. Det är mycket angeläget att något väsentligt sker på detta område. Vid kontakt med centrala studiehjälpsnämnden har jag fått veta att man där behöver upp till sex veckor för att behandla en ansökan, och det tycker jag är för lång tid. Det måste bero på att nämnden har för liten personal och för små möjligheter att behandla ansökningarna. Där anser jag att något kan göras. Jag noterar med tacksamhet det intresse som ecklesiastikministern har visat för frågan och hoppas att det skall bli möjligt att finna lösningar som undanröjer svårigheterna.

Herr talman! Herr Elmstedt har frågat om jag är beredd att lämna en redogörelse över arbetet med den översyn av bestämmelserna om avgifter i samband med examina och prövningar som aviserades i proposition 1964:171 an I nämnda proposition uttalades att en allmän översyn av bestämmelserna om examensoch prövningsavgifterna borde komma till stånd. Inom skolöverstyrelsen har utförts en inventering och systematisering av förekommande avgiftsnormer. Överstyrelsen har överlämnat utredningsmaterialet till statens avtalsverk för att läggas till grund för kollektivavtal om tjänstgöringstillägg för rektorer och lärare som medverkar vid examina och prövningar av här avsett slag. Först sedan avtal kommit till stånd föreligger underlag för det i propositionen aviserade utredningsuppdraget om ett eventuellt borttagande av de avgifter som erläggs av studerande i samband med vissa privatistexamina och prövningar.
Herr talman! Jag tackar ecklesiastikministern för svaret på min fråga. Svaret uppfattar jag som ganska positivt, och jag hoppas och förutsätter att det avtal som statsrådet talar om kommer till stånd. De studerande som det här är fråga om har ju ofta förhållandevis mycket drygare studiekostnader än majoriteten av de studerande. Jag anser att det är ett rättvisekrav att de slipper betala dessa extra avgifter när de skall pröva i ett ämne för att få betyg, kanske för fortsatt vidare utbildning. Den sista passusen i svaret, som talar om att först sedan avtalet kommit till stånd föreligger underlag för det i propositionen aviserade utredningsuppdraget om ett eventuellt borttagande av de avgifter som erläggs i dessa sammanhang, kan naturligtvis inte uppfattas direkt som ett löfte. Men med en positiv tolkning av svaret kan man kanske ändå ställa vissa förhoppningar i detta avseende, och jag tillåter mig faktiskt att göra det. Som jag nämnde är detta av ytterligt stor betydelse för de enskilda studerande som berörs, och för det allmänna är det ett rättvisekrav som vi bör tillgodose fortast möjligt.
Herr talman! Herr Arvidson har frågat om jag anser att det förfaringssätt som skolöverstyrelsen har för avsikt att tillämpa vid intagningen till gymnasiet nästa läsår är i överensstämmelse med de riktlinjer som år 1964 fastställdes av riksdagen vid beslutet om reformering av de gymnasiala skolorna. Vidare har herr Nordstrandh frågat om jag finner det vara lämpligt att vid nästa års intagning i gymnasiet styra elevernas linjeval. 1964 års beslut innebar bl.a. att de hittillsvarande tre gymnasieformerna sammanfogades till ett gymnasium. De fem linjerna i det nya gymnasiet, såväl de mer allmänna som de fackinriktade, är likvärdiga t.ex. som förberedelser för fortsatta studier. Liksom fallet är med övriga utbildningsvägar på det gymnasiala stadiet har gymnasiet utformats under hänsynstagande till de krav som mottagarna av de utbildade uppställer. Detta gäller även i kvantitativt hänseende. Inte minst arbetsmarknadsskäl har sålunda motiverat de senare årens expansion av teknisk och ekonomisk gymnasieutbildning. Samtidigt har ungdomarnas intresse för olika utbildningar tillmätts en betydande vikt. De riktpunkter för de gymnasiala skolornas omfattning under 1960-talet som riksdagen godkänt kan sägas innebära att man så långt möjligt söker till godose såväl ungdomarnas önskemål som samhällets efterfrågan på utbildade. Avvägningen måste slutligt bli beroende av tillgängliga reala resurser. Det nu av skolöverstyrelsen aviserade förfaringssättet ser jag såsom en rent praktisk åtgärd. De önskemål om linjeval som de sökande till gymnasiet uttalar skall visserligen tillmätas väsentlig vikt, men å andra sidan får detta inte leda till en ryckig utveckling som får ogynnsamma effekter på skolornas organisation. Investeringar i lokaler och utrustning liksom lärare i tekniska och ekonomiska ämnen måste givetvis kunna effektivt utnyttjas. Detta betyder att vissa styrningsåtgärder kan visa sig erforderliga. För nästa läsår bör detta enligt skolöverstyrelsen ske på så sätt att för gymnasiet i varje kommun fastställs ett lägsta antal elever som skall hänföras till vissa gymnasielinjer. Detta är enligt min mening inte oförenligt med ett i princip fritt val av studieväg under förutsättning att rimliga minimivärden väljs. Erfarenheterna från några års tillämpning får utvisa om förändringar behövs. Skulle skolöverstyrelsen anse det motiverat med skärpning av det planerade förfarandet eller med ytterligare åtgärder, förutsätter jag att överstyrelsen i enlighet med vad jag anförde i propositionen angående reformering av de gymnasiala skolorna underställer detta Kungl. Maj:ts prövning.

Herr talman! Jag ber att få tacka ecklesiastikministern för svaret, som jag finner på många sätt upplysande och också -— framför allt i vad gäller sista meningen — mycket tillfredsställande. Till skillnad från herr Arvidson hyser jag inte någon sympati för styrning av linjevalet. Jag vill i stället i det längsta hålla fast vid den princip som vi alla varit ense om och som vi proklamerat som i det närmaste helig, nämligen individens fria, på övertygelse grundade val. Jag förstår att ecklesiastikministern nu ger sin sanktion åt den tvingande styrning som skolöverstyrelsen vill börja tillämpa från och med nästa intagning. Jag tillåter mig dock att fästa ecklesiastikministerns uppmärksamhet på att Överstyrelsen faktiskt redan från början varit skeptisk i sin syn på elevernas fria val i grundskolan och inför gymnasieinträdet. Detta kom till uttryck — om än försiktigt — i gymnasieutredningens betänkande, och nu fortsätter man konsekvent på den linjen. Den första intagningen har ju i viss utsträckning missgynnat den ekonomiska tillvalsgruppen. Jag skulle ha velat att herr Edenman i svaret också sagt att vad vi nu måste göra är inte att trappa upp ett slags styrning, utan vi måste satsa på studieorientering, yrkesvägledning och yrkesbeskrivning. Jag är så djärv att jag t.o.m. skulle vilja fråga: Hur vore det om lärarna finge vara litet mer verkliga rådgivare än de nu tillåts vara? Jag tror att de skulle ha en stor uppgift att fylla. De bör inte styra någon, men de borde verkligen få ge råd och inte bara alltför försiktiga s.k. informationer. De känner ju eleverna och är samspelta med dem och kan faktiskt vara till mycken nytta. Jag konstaterar alltså, och därmed skall jag sluta, att herr Edenman nu säger att om skolöverstyrelsen i fortsättningen vill hitta på något med dylik styrning skall styrelsen, vilket inte gjorts i det här fallet, underställa frågan Kungl. Maj:ts prövning. Jag tycker det är riktigt att säga detta till styrelsen. Jag kommer som gammal modersmålslärare, när jag betraktar skolöverstyrelsens envisa agerande här, osökt att tänka på en elevuppsats över ämnet »En karaktäristik av mig själv», som slöts med de ganska obetalbara orden: Jag är nöjd med mig själv och tycker jag är bra som jag är.
Herr talman! Jag vill inte föra någon polemik mot de ärade talarna. Jag vill bara säga att det inte är fråga om någon upptrappning av styrningsmomentet. Sedan, herr talman, vill jag använda det här tillfället att säga att bland den mängd enkla frågor jag denna riksdag fått tycker jag att dessa två är exempel på väsentliga frågor, med vilka riksdagen på ett enkelt och effektivt sätt kan sköta en bevakningsuppgift som även regeringen är mycket tacksam för.

Herr talman! Herr Boo har frågat, om jag vidtagit några åtgärder för att de studerande, som på grund av försenade studier tvingas att stanna på sina studieorter efter ordinarie hösttermins slut och påbörja vårterminen onormalt tidigt, skall kunna utnyttja SJ:s studeranderabatt även under tiden 16 december —L14 januari. Enligt riktlinjerna för den statliga trafikpolitiken äger SJ medge nedsättning i gällande befordringstaxor endast i den mån åtgärden är företagsekonomiskt motiverad. Riksdagen har i överensstämmelse härmed avvisat motioner om utvidgning av vissa rabatter, bl.a. med hänvisning till att SJ inte skall åläggas vidta åtgärder, som inte är trafikekonomiskt motiverade. Reglerna om reserabatter till studerande innebär att ingen studerande som reser till eller från studieorten i samband med ferier har möjlighet att erhålla rabatt. Av herr Boo berörda studerande kommer således inte i ogynnsammare läge än andra studerande.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga. Det måste vara angeläget att så långt möjligt minska skolkonfliktens skadeverkningar för de enskilda studerande. Detta har ju också tidigare utlovats. Vad beträffar den fråga som här aktualiserats förhåller det sig så, att SJ:s rabatter för studerande inte gäller under tiden 16 1 men att många studerande på grund av det särskilda läget i år blir nödsakade att företa resor just under den tiden. Enligt en uppgift jag har fått är det enbart i Västmanland Dala nation i Uppsala närmare tusentalet som berörs av dessa bestämmelser. Jag är självfallet medveten om att SJ:s trafikpolitik baseras på att SJ kan ge rabatter under tider då dess kapacitet annars icke utnyttjas. Men i detta fall borde det vara angeläget att även SJ medverkar till att minska skadeverkningarna för de studerande.

Herr talman! Herr Martinsson har frågat om jag anser särskilda åtgärder från myndigheternas sida vara motiverade av det stora antal uppsägningar, som aviserats vid Svenska Cellulosa Aktiebolagets anläggningar i Timrå, Västernorrlands län. Efter nedläggningen kommer blekning och torkning av sulfitmassa vid företagets fabrik i Wifstavarv att överflyttas till Fagerviksfabriken, vilket beräknas ge fortsatt sysselsättning för ett hundratal arbetare. Ett tiotal tjänstemän beräknas få fortsatt anställning och för övriga tjänstemän förutsättes omplaceringar inom SCA. Vid Östrands och Wifstavarvs fabriker i Timrå och i närbelägna fabriker beräknas ca 50 av de friställda vid Fagervik kunna beredas arbete och till följd av vakanser på grund av pensionsavgång Förslag från bolaget om införande av ett femte skift vid Östrand och Wifstavarv skall behandlas inom fackföreningen. Godtas förslaget kan ytterligare ca 50 man från Fagervik beredas fortsatt anställning inom SCA. Efter dessa omplaceringar återstår drygt 100 personer. Dessa beräknar arbetsförmedlingen kunna bereda arbete genom vanliga förmedlingsåtgärder, omskolning osv.

Herr talman! Jag får tacka statsrådet och chefen för inrikesdepartementet för svaret på min fråga. Jag har fattat detta så, att det inte skulle vara motiverat med några särskilda åtgärder från myndigheternas sida för att lösa dessa sysselsättningsproblem, utan att de personer som blir arbetslösa skulle kunna beredas anställning genom vanliga förmedlingsåtgärder, omskolning etc. genom arbetsförmedlingens försorg. De uppgifter som vi här fått stämmer ju ganska väl med den kommuniké som bolaget lämnat. Det skulle röra sig om 250 man vid Fagerviks fabrik, och om 30 man vid Wifstavarvs fabrik vilka skulle friställas. Det är möjligt att man kan placera 50 av dessa vid bolagets egna industrier, även om detta inte har förklarats tidigare. Vad som väl är mera betänkligt är att inrikesministern utgår ifrån att därutöver ytterligare 50 man skulle kunna placeras, om fackföreningarna går med på att man sätter in det s.k. femte skiftet. Omläggningen av driften på detta sätt är en mycket kontroversiell fråga och den betraktas av arbetarna som en mycket stor olägenhet. Det har därför närmast uppfattats som en utpressning att bolaget aktualiserat frågan i detta sammanhang, eftersom det innebär att man i fackföreningarnas ledning och bland medlemmarna tvingas att ta ställning till ett motbjudande förslag bara för att man skall kunna hjälpa till att bereda arbete åt ytterligare några av sina kamrater. Jag beklagar alltså att man från myndigheternas sida inte vill ta ett initiativ för att försöka ersätta industrien i Fagervik med någonting annat. Platsen är väl lämpad för industri. Där har funnits en av landets äldsta pappersmassefabriker. Där finns en naturlig hamn, och Timrå köping erbjuder den bästa service som kanske någon kommun kan ge de industrier som lokaliseras dit. Vi som har sett detta problem på närmare håll har väl också bedömt saken ganska optimistiskt. Om man läser länsarbetsnämndens rapport från slutet av september får man uppfattningen att det väl inte skulle vara så svårt att placera de 100 eller 200 man som det nu gäller. Sedan dess har emellertid arbetsmarknadsläget skärpts ytterligare, och jag är inte övertygad om att man nu med de medel som statsrådet anvisar skall kunna lösa problemen. Jag vill emellertid än en gång tacka för svaret. Jag hoppas kunna återkomma när situationen har klarnat, för att eventuellt ta upp denna fråga på nytt.
Herr talman! Jag vill framhålla att jag inte har givit till känna någon uppfattning om det femte skiftet vid Östrand och Wifstavarv. Jag har bara sagt att detta förslag skall behandlas inom fackföreningen. Godtas det kan ytterligare cirka 50 man från Fagervik beredas fortsatt anställning inom SCA. Det är vad som står i mitt svar. Det är fackföreningen som har avgörandet. Det är den som skall ta ställning till frågan om man skall införa kontinuerlig drift eller inte. Skulle fackföreningen säga nej, betyder det att arbetsmarknadsmyndigheterna har att bedöma hur ytterligare 50 man skall kunna placeras. Utöver mäktigeval detta vill jag i korthet bara säga följande. Sundsvallsregionen är en attraktiv industriregion med ett påtagligt arbetskraftsbehov. Det är mycket möjligt att detta behov inte är lika hett i dag som det var för bara ett halvt år sedan, men arbetsmarknadsmyndigheterna bedömer det ändå så, att man väl skall kunna placera ifrågavarande arbetskraft inom regionen. Skulle det visa sig att detta inte går, får vi återkomma. Då får arbetsmarknadsmyndigheterna träda till för att se vilka åtgärder som skall vidtagas. Det torde dock inte vara obekant för herr Martinsson att vi har andra regioner inte långt ifrån sundsvallsregionen, där det aktuella behovet av stödåtgärder är ett helt annat.
Herr talman! När det talas om hundra personer har jag utgått från att man räknat bort de femtio man som skulle kunna sysselsättas om fackföreningen godtar bolagets förslag. Däremot har jag naturligtvis inte räknat med att statsrådet själv skulle ha någon mening i denna mycket besvärliga och kontroversiella fråga. De närliggande regionernas bekymmer känner vi mycket väl till. Dessa regioner ligger ju inom samma län, och vi har sett det som mycket hoppfullt att en hel del av de människor som arbetat inom Ådalen skulle kunna beredas plats inom sundsvallsregionen. Men med de nya svårigheter som uppstått är de möjligheterna nu kanske inte så stora.

Herr talman! Herr Wikner har frågat inrikesministern om han kommer att vidta några åtgärder för att skydda partibeteckningar vid landstingsoch kommunalfullmäktigeval. Enligt fastställd fördelning av ärenden inom inrikesdepartementet ankommer det på mig att besvara frågan. Föreskrifter om skydd för partibeteckning finns f.n. bara vid andrakammarval. Skyddet skapas genom registrering av partibeteckning. Skyddet innebär att, om valsedel med registrerad partibeteckning inte som första namn upptar någon av de kandidater partiet anmält, samtliga namn på sedeln anses obefintliga. Sedeln ger däremot en röst för partiet. Härigenom hindras illojalt utnyttjande av partibeteckning. Skyddet för partibeteckning vid andrakammarval infördes år 1935. I samband därmed framhöll föredragande departementschefen, att starka skäl talade för skydd av partibeteckning även vid andra val, åtminstone landstingsmannaval, men att svårigheterna här var större än vid andrakammarval. Frågan om och på vad sätt sådant skydd borde införas ansågs inte kunna besvaras utan särskild utredning. Någon sådan utredning har inte kommit till stånd. Motionsvis framställda yrkanden om utredning har vid två tillfällen, nämligen åren 1951 och 1960, avvisats av riksdagen. Vid årets kommunalval har hithörande frågor otvivelaktigt fått en viss aktualitet. Särskild utredning behövs emellertid innan det är möjligt att vidta sådana åtgärder som herr Wikner efterlyst. Frågan om en sådan utredning bör lämpligen prövas i anslutning till resultatet av grundlagberedningens arbete om formerna för ett valtekniskt samband mellan riksdagsval och kommunalval. Utöver detta mitt svar på herr Wikners fråga kan jag tillägga, ett enligt vad jag i dag erfarit kommer denna fråga också att aktualiseras av konstitutionsutskottet genom ett memorial som inom kort förelägges riksdagen.

Herr talman! Enligt beslut av 1935 års riksdag har man vid andrakammarval skydd för partibeteckningar. Men någon möjlighet att registrera partibeteckningar vid kommunalval finns inte, vilket också framgår av statsrådets svar. Motionsvis framförda förslag om att tillskapa sådana möjligheter har inte vunnit något gehör i riksdagen. Herr statsrådet nämner också i sitt svar, att det i denna fråga väckts motioner 1951 och 1960. Vid 1960 års riksdag väcktes två motioner, vari det hemställdes att riksdagen skulle hos Kungl. Maj:t anhålla om förslag till sådan ändring i lagen om proportionellt valsätt inom landsting och kommunalfullmäktige, att partibeteckning som avses i 3 § nämnda lag måtte beredas skydd mot obehörigt utnyttjande. Dessa motioner behandlades av konstitutionsutskottet, som hänvisade till sitt utlåtande nr 10 år 1951 och anförde, att »några omständigheter inte inträffat därefter som kan vara ägnade att medföra ändring i utskottets ståndpunktstagande». Kamrarna biföll utskottets hemställan. De skäl som offentligt redovisats mot en registrering av partibeteckningar vid kommunalval är dels att det är svårt att åstadkomma ett system som är tillräckligt enkelt och billigt, dels att missförhållanden ännu knappast kunnat konstateras. Att det första skälet är för handen vill jag hålla med om, men att det senare skälet föreligger vill jag bestrida. Anledningen till att jag nu aktualiserat denna fråga är framför allt den mängd spränglistor som förekommit vid de senaste landstingsoch kommunalvalen. Jag vill påstå att det finns personer som lagt fram spränglistor antingen därför att de vill skada en ovän eller därför att de anser att man inte tagit tillbörlig hänsyn till deras familjer. Men det kan väl ändå inte vara tillräckligt skäl för att framlägga en spränglista! I regel överrumplas man av sådana här spränglistor dagarna före valet; vederbörande är inte heller så noga med att tillfråga dem de sätter upp på dessa listor. För den som blivit uppsatt på en spränglista blir tiden i regel mycket knapp att i en tidning meddela att han tar avstånd från spränglistan. Jag har i tidningen läst att personer som rest bort före valet uppsatts på spränglista. Då vederbörande kommit hem har han fått reda på att han blivit invald på denna lista. Jag vet också att det är mycket svårt att få rättelse när saken gått så långt att man väl blivit vald. Jag är mycket glad över statsrådets meddelande att konstitutionsutskottet nyligen tagit upp frågan; det är tydligt att min fråga givit en viss genklang där. Jag ber ännu en gång att få tacka statsrådet för det positiva svaret.

Herr talman! Herr Jönsson i Ingemarsgården har frågat mig om Kungl. Maj:t tagit ställning till den i årets statsverksproposition i samband med behandlingen av anslaget till hästaveln berörda frågan om ansvaret för fördelningen av tillgängliga hästar på olika behov inom totalförsvaret och i så fall vilken. Såsom svar vill jag anföra, att något särskilt beslut av Kungl. Maj:t knappast torde behövas, eftersom frågan om totalförsvarets behov av hästar ryms inom de allmänna åligganden som berörda totalförsvarsmyndigheter har enligt gällande instruktioner. Jag vill emellertid meddela, att frågan kommer att anmälas i totalförsvarets chefsnämnd genom vilken erforderlig samordning kan komma till stånd av myndigheternas åtgärder på ifrågavarande område.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på min fråga. Det problem jag tagit upp i frågan ansågs av en del remissinstanser vid remissbehandlingen av 1963 års hästutrednings förslag vara mycket svårlöst. Jag tolkar svaret så att man, trots att något formellt beslut ännu inte fattats, ändå funnit en lösning av problemet. Vad jag skulle vara mest intresserad av att få veta är om man på militärt håll är nöjd med detta förslag till lösning av problemet och om man således kommer att känna sig tillfreds med den slutgiltiga lösning det kommer att få. Det kanske inte är någon idé att fråga jordbruksministern om detta, men han kanske ändå har någon aning om huruvida man i stort sett är nöjd med den lösning som problemet är avsett att få.

Herr talman! Såsom herr Jönsson i Ingemarsgården alldeles riktigt förmodar kan jag inte på denna punkt ha nå gon uppfattning om hur försvarsmyndigheterna uppfattar den nya ordningen. Tidigare ankom det på lantbruksstyrelsen att svara för att det fanns ett tillräckligt antal hästar. Lantbruksstyrelsen var därvidlag ålagd en uppgift, vilken enligt vad hästutredningen senare fann borde åvila försvaret självt. När vi utformade propositionen tog vi intryck av vad hästutredningen hade sagt. Utredningen hade pekat på att det för lantbruksstyrelsen förelåg betydande svårigheter att följa upp denna sak. Den nya ordningen innebär, såsom jag sagt, att frågan nu tas upp för att beaktas av totalförsvaret. Jag hoppas, att det skall bli möjligt för försvarsmyndigheterna att finna en godtagbar lösning på det hela. Om man inte lyckas med sin uppgift, kommer väl detta så småningom att ges till känna.

Herr talman! Herr Hyltander har frågat, om jag vill redogöra för vilka garantier som finns för att patienter som vårdas vid mentalsjukhus och andra vårdinrättningar inte opåtalt utsätts för brutaliteter av såväl fysisk som psykisk art. Jag behöver väl knappast säga att övergrepp av det slag frågan gäller i regel faller under brottsbalkens bestämmelser om brott mot liv, hälsa och frihet. Sjukvårdslagstiftningen uppställer också regler till skydd för patienternas personliga integritet. Enligt sjukvårdsstadgan skall överläkare på sjukhus be möta patienterna med vänlighet och tillse att även underlydande personal gör detta. Enligt sinnessjuklagen skall patienterna behandlas med mildhet enligt människokärlekens fordringar. Normalinstruktioner för föreståndare vid vårdanstalter för psykiskt efterblivna har en liknande formulering. En patient på mentalsjukhus får bara underkastas det tvång som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med vården eller till skydd för honom själv eller omgivningen. På allmänna sjukhem för lättskötta psykiskt sjuka och på enskilda sjukhem får enligt sjukvårdsstadgan och stadgan om enskilda sjukhem vidtas tvångsåtgärd endast då det oundgängligen behövs till skydd för person eller egendom. Motsvarande är föreskrivet för vårdanstalter för psykiskt efterblivna. Särskilda bestämmelser gäller för kontroll i fråga om tvångsåtgärder. Allmänna sjukhus och enskilda sjukhem liksom anstalter för psykiskt efterblivna står under tillsyn av medicinalstyrelsen. Medicinalstyrelsen har särskilda överinspektörer för vården av psykiskt sjuka och psykiskt efterblivna. Närmast under medicinalstyrelsen utövas tillsyn över enskilda sjukhem av länsläkarorganisationen. Över enskilda sjukhem för psykiskt sjuka eller psykiskt efterblivna utövas även tillsyn av hjälpverksamhetsläkare. Den 1okala tillsynen av anstalter för psykiskt efterblivna utövas av landstingens centralstyrelser för efterblivenhetsvården eller särskilda tillsynsmän. Länsläkarorganisationen har tillsyn över vårdanstalter som inte i fråga om hälsooch sjukvården är underkastade statlig inspektion i annan ordning. Jag kan inte finna annat än att bestämmelserna på området i och för sig är tillfredsställande. Alla regler om övervakning och inspektion till trots kan det tyvärr hända att någon som är anförtrodd vården av andra inte iakttar den elementära skyldigheten inom all människovård att inte förgripa sig på den vårdades person. Om något sådant inträffar är det ytterst angeläget att de som vet om att övergrepp förekommit anmäler detta till chefer eller tillsynsorgan.
Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret. Jag konstaterar med tillfredsställelse att vi principiellt är fullt överens. Det finns ingenting som så upprör mig ända in i det innersta av hela min varelse som brutalitet och misshandel av vad slag det vara må mot försvarslösa människor. Jag är övertygad om att det övervägande flertalet om inte rent av alla av dem som arbetar i detta hus reagerar på samma sätt. Gång efter annan konfronteras vi via nyhetsförmedlingen med övervåld mot olika kategorier av försvarslösa individer. Med kuslig kontinuitet har vi de senaste åren fått ta del av rapporter om småbarn som misshandlats, i många fall till döds och mycket ofta så att bestående skador uppstått. Pennalism, som ibland avslöjas när den överträtt en viss uthärdlighetsgräns men som torde förekomma i mångdubbelt fler fall, riktar sig mycket ofta mot en svagare kamrat som har svårt att försvara sig och kanske i viss mån avviker från gruppens beteendemönster. Rån och överfall mot gamla, ensamma och orkeslösa människor är tyvärr inga ovanligheter i vårt s.k. välfärdssamhälle. Saken förbättras ingalunda av att motivet ofta är att få pengar till berusningsmedel av olika slag. Den starkaste reaktionen kanske dock kommer när man erfar att inom institutioner och inrättningar, som skapats för att vårda och hjälpa människor, de vårdbehövande blir utsatta för grymheter av såväl fysisk som psykisk art. Dess bättre betraktar vi det som onaturligt och nästan otänkbart — och lyckligtvis känner jag faktiskt inte till något aktuellt fall -- att vårdtagare på ett kroppssjukhus misshandlas — t.ex. att man ger sig på en benbrottspatient och börjar bryta och bräcka i hans ben som skulle läkas. Men att en människa, som lider av psykisk depression eller är i behov av mentalsjukvård, utsättes för åtgärder som på det psykiska planet är jämförbara med att bräcka och bryta i ett benbrott rent fysiskt är tyvärr varken otänkbart eller obekant. Härvidlag dröjer tyvärr kvar en gammal och orealistisk syn på skillnaden mellan olika sjukdomstillstånd av psykisk och fysisk karaktär. Som väl är håller numera en helhetssyn på att växa fram — och jag vill betona att de sjukvårdande myndigheterna är på god väg — så att man betraktar sjukdomen och den sjuke som en mänsklig helhet som behöver vård, inte en vård som är sektionerad till ett visst område av det mänskliga livet utan en integrerad vård där man är medveten om de olika sjukdomstillståndens inverkan på och inflätning i varandra. Tyvärr dröjer dock den gamla differentierade synen kvar i vida kretsar och man har ungefär den inställningen att »den där människan är mentalsjuk, så henne är det inte så noga med». Detta innebär tyvärr att människor som behöver och även själva skulle önska någon form av mentalvård drar sig för att söka sådan på grund av den nedvärdering som den skulle innebära för vederbörande rent allmänmänskligt sett. Kommer därtill sådana händelser som den, som var den direkta anledningen att min fråga ställdes just nu, blir man allvarligt bekymrad för att det förtroende som håller på att byggas upp för mentalsjukvården och dess integrering i en totalmänsklig sjukvård kan komma att notverkas till allvarligt men för såväl samhället som den vårdbehövande. Den vårdtagande och de närstående skall med fullt förtroende kunna söka den vård som det aktuella läget kräver, och man skall inte behöva riskera att bli felbehandlad eller, vilket faktiskt finns belägg för, utsatt för en behandling som kan rubriceras som motsatsen till vård. Det problemkomplex som denna fråga omspänner kan man omöjligen behandla ens någorlunda fullständigt inom ramen för den tid som står till buds för en s.k. enkel fråga i riksdagen. De mänskliga synpunkterna är så många och verkningarna på det mänskliga samlivet så olikartade och ofta djupt ingripande att vi skulle behöva ha god tid på oss för en ingående överläggning i frågan. Jag har dock inte velat underlåta att ställa den för att därmed aktualisera den frågeställningen som jag här helt kort har berört. Jag hoppas att detta i någon mån kan bidraga till den mänskliga helhetssyn som är nödvändig, om sjukvården skall kunna fylla sin människovårdande funktion. Ävenså hoppas jag att statsrådet genom sitt svar kunnat minska den misstänksamhet och skepsis som man helt naturligt på många håll hyser gentemot mentalsjukvården och medverka till att man söker hjälp och vård i sådana fall lika förtroendefullt och självklart som när det rör sig om rent fysiska åkommor. Jag anser detta så mycket mer angeläget som vår tid med dess ofta hetsiga tempo ställer mycket stora krav på vår psykiska hälsa. Det är verkligen angeläget att vi inte onödigtvis hindras att bruka de medel att uppnå full hälsa som står oss till buds. Jag ber att få tacka statsrådet för de principiella synpunkter som han framförde...

Jag vill påminna den ärade talaren om att jag vid sammanträdets början påpekade att anföranden i frågedebatten bör räcka två å tre minuter. Herr talman! Jag vill då endast fråga statsrådet om han anser att tillräckligt har gjorts för att informera den berörda personalen, och de som är verksamma inom mentalvården så att de är fullt införstådda med alla de bestämmelser som rör denna vård. Jag tror att mycket mer finns att göra på detta område.

Herr talman! Jag är glad att kunna konstatera att här inte föreligger någon principiell åsiktsskillnad. Jag vill också understryka att min fråga inte innebär någon kritik mot det sjukhus, som varit den omedelbara anledningen till att denna fråga ställts just nu. Jag anser dock denna fråga med dess stora principiella vidd vara så angelägen, att jag faktiskt vill be herr statsrådet vidtaga alla de åtgärder, som är möjliga för att ge alla berörda parter den information vilken kan behövas för att undanröja riskerna för övergrepp och varje misstanke om att sådana kan förekomma.
Herr talman! Med kammarens medgivande vill jag anföra några synpunkter på den enkla fråga herr Hyltander ställt i anslutning till ett grovt tjänstefel som en översköterska på Falbygdens sjukhus gjort sig skyldig till. Det inträffade är ytterst beklagligt inte minst med hänsyn till att sjukhuset i fråga har det bästa tänkbara anseende för såväl sin medicinska som sin allmänvårdande verksamhet. Sjukhuset betecknas på goda grunder vara bland de bäst utrustade inom mentalsjukvården. Jag är personligen förtrogen med de arbetsförhållanden, som råder inom sjukhuset, och anser med anledning härav att det är mycket beklagligt att olämplig personal på sätt som förekommit riskerar att i viss mån dra ned det anseende sjukhuset åtnjuter. Tyvärr kan emellertid trots omsorgsfull prövning vid anställningar misstag inträffa. Att det i det aktuella fallet på Falbygdens sjukhus varit fråga om en unik engångsföreteelse har även omvittnats. Vederbörande blev för övrigt också så snart tjänstefelet kom till de ansvarigas kännedom avstängd från sin tjänst.

Min åsikt härvidlag bygger jag på personlig kännedom om de moderna behandlingsmetoder, särskilt i rehabiliteringssyfte, som tillämpas vid detta sjuk hus och som också lett till mycket goda resultat. Som exempel kan nämnas att två tredjedelar eller 600—700 av sjukhusets patienter kunnat utskrivas som återställda, av dessa flera vilka betraktats såsom obotligt sjuka. Herr talman! Detta skall inte betraktas som någon iver från min sida att söka försvara det inträffade. Vad jag vill påpeka är angelägenheten av att ingen generalisering görs på grund av ett enstaka olyckligt fall. Sådana förekommer som bekant inom många olika områden. Detta hindrar dock självfallet inte att skärpt uppmärksamhet kanhända måste ägnas den nödvändiga prövningen av personalens lämplighet för arbetet.

Herr talman! Jag är tacksam för att ha fått kammarens tillstånd att yttra mig i denna fråga. Anledningen till att jag har begärt ordet är att jag tillhör direktionen för Falbygdens sjukhus, som ju kommit i brännpunkten i anledning av de missförhållanden som uppdagats där.

Direktionen var från första början fullt medveten om det allvarliga i situationen. Att relatera hela händelseförloppet efter direktionens beslut att efter förhör med i ärendet berörda parter avstänga tjänsteinnehavaren från tjänsten är överflödigt, då vi ju tagit del av händelserna i pressen. Jag har velat yttra mig i frågan närmast därför att jag anser det mycket olyckligt, om allmänheten skulle bibringas föreställningen att läkare och övrig personal vid Falbygdens sjukhus på något sätt skulle ha dröjt med att vidta erforderliga åtgärder. Falbygdens sjukhus är lyckligt nog att förfoga över en stab av utomordentligt skickliga och ansvarskännande tjänsteutövare, såväl läkare som övrig personal. Mentalsjukvården har under senare tid kommit i blickpunkten på ett särskilt sätt.

Falbygdens mentalsjukhus är ett modernt sjukhus som har vunnit stor popularitet bland de människor som kommit i kontakt med det, och det har i hög grad bidragit till att eliminera vanföreställningar och gamla förutfattade meningar om mentalsjukvården. Tyvärr har väl ännu inte människornas fördomar och rädsla för att på ett tidigt stadium söka vård på mentalsjukhus försvunnit, men Falbygdens sjukhus har verkligen kunnat bidra till att minska rädslan. Vi måste beflita oss om att skapa ett förtroendefullt samarbete mellan personal och patienter.
Herr talman! Jag är glad för att enigheten i denna fråga är så stor i sak. Det kanske kan bidra till att nå det ursprungliga syftet med min fråga, nämligen att ytterligare förstärka den utveckling som är på gång mot en renare och friskare syn på vår totala sjukvård och den integrerade människovård som vi behöver. Som kammarens ledamöter senare skall finna vid läsningen av kammarens protokoll har jag inte i min kommentar med ett enda ord nämnt Fal bygdens sjukhus, och jag riktar alls ingen kritik mot det sjukhuset, som på ett förnämligt sätt har varit banbrytande för den nya linjen i mentalsjukvården. En olyckshändelse kan ju inträffa även i de bästa familjer, och det är beklagligt att den hänt där, men jag tror inte att sjukhuset i och för sig behöver något försvar. Min fråga var egentligen inte föranledd av vad som hänt där, utan den gällde mera den allmänna inställningen till den mentalsjuke. Om denna frågestund har kunnat bidra till att vi får bättre förhållanden därvidlag, så är jag tacksam.

Herr talman! Fru Lindberg har frågat mig, om jag vill medverka till att riksförsäkringsverket ges tillfälle att genom radio och television informera allmänheten om de omfattande och för de försäkrade viktiga förändringar i lagen om allmän försäkring som träder i kraft den 1 januari 1967. Självfallet anser jag det utomordentligt viktigt att de försäkrade får så goda informationer som möjligt om innebörden i den betydelsefulla sjukförsäkringsreform som inom kort träder i kraft. Kungl. Maj:t har därför den 16 juni 1966 medgett riksförsäkringsverket att trycka en broschyr om den allmänna sjukförsäkringen i 5 miljoner exemplar. Broschyren, i vilken förändringarna särskilt framhävs, kommer att utsändas till alla sjukpenningförsäkrade vid årsskiftet. Det kan i sammanhanget nämnas att Försäkringskasseförbundet gett ut en kortfattad upplysningsfolder om de för bättrade försäkringsförmånerna. Denna folder finns redan tillgänglig vid landets alla försäkringskassor. Försäkringskasseförbundet och försäkringskassorna planerar vidare bl.a. en annonskampanj i den svenska dagspressen kring sjukförsäkringsreformen. När det gäller radion och televisionen är det givetvis värdefullt och önskvärt att de medverkar i informationen. Statsmakterna har som bekant ingen befogenhet att påverka programpolitiken i radio/TV. TV-ledningen har emellertid på begäran av riksförsäkringsverket lovat att ta in meddelanden om ändringarna i sjukförsäkringen i form av pausinformation. Riksförsäkringsverket avser att även ta upp frågan om information genom radion. Det intresse som våra massmedia lagt i dagen när det gäller sociala förhållanden ger fog för antagandet att den genomgripande reformen på sjukförsäkringens område kommer att ägnas betydande uppmärksamhet. Jag utgår från att myndigheterna i största möjliga utsträckning medverkar till att ställa material till förfogande för våra massmedia. Ett av riksförsäkringsverket utsänt pressmaterial har f. ö. redan i stor utsträckning utnyttjats av tidningarna.
Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för det svar jag fått på min fråga. För en tid sedan läste jag en artikel i tidskriften Försäkringsfunktionären, där det just talades om informationen om allmän försäkring och där det underströks att den informationen har blivit alltmera intensiv på senare tid. I artikeln konstaterades också att riksförsäkringsverket varit flitigast i det fallet. Därifrån har utkommit skrifterna Din rätt till trygghet, Den allmänna sjukförsäkringen samt broschyrer avsedda för pensionärer och sådana som direkt riktar sig till exempelvis studerande och husmödrar. Informationer har också lämnats från andra håll, t.ex. av försäkringsbolagen. Sålunda har Folksam utgivit skriften Vår trygghet, och försäkringsbolaget Framtiden har på ett utmärkt sätt informerat allmänheten genom skriften Våra sociala förmåner. I det nummer av tidskriften Försäkringsfunktionären, som jag omnämnde, har även socialministern uttalat följande: »Vår reformpolitik har ju varit så intensiv att nyheterna inte alltid hunnit ut så fort som man skulle önska. Det behövs upplysning och åter upplysning om de olika hjälpmöjligheter som samhället erbjuder och de förbättringar som tid efter annan genomförs.» Av det svar som jag har fått på min fråga framgår att riksförsäkringsverket skall trycka en broschyr. Jag har den här och jag tycker att den är utformad på ett sätt som gör den lättillgänglig. Jag hoppas att denna broschyr skall komma i händerna på alla de försäkrade. Nu vet vi emellertid att det tryckta ordet inte alltid når fram, utan att den muntliga informationen också har sitt utomordentligt stora värde. Det skall ju bli en annonskampanj, och det hälsar vi med tillfredsställelse. Det är på tiden att man genom tidningarna informerar människorna om vad det är för nyheter som väntar dem. Det är därvid viktigt inte bara att de försäkrade får information om sina rättigheter, utan också att de informeras om de skyldigheter som åligger den som är försäkrad. Försäkringskassan bör vid ett sjukdomsfall så snabbt och effektivt som möjligt kunna expediera sjukhjälpsersättningen och annat. I annat fall skapas irritation på båda sidor om disken. Jag har själv haft tillfälle att arbeta på en försäkringskassa och vet hur angeläget det är att allmänheten är tillräckligt informerad också om sina skyldigheter. Då fungerar allt fint på båda sidor om disken och stämningen blir den bästa. Men, herr talman, jag vill också understryka att det är mycket viktigt att man via radio och televisionen kan lämna information om de nyheter som sjukförsäkringen kommer att innehålla efter den 1 januari. Därigenom bör man på ett lättillgängligt sätt kunna ge information och belysande exempel på hur det nya systemet kommer att verka. Det är angeläget att allmänheten i god tid före försäkringens ikraftträdande vet exempelvis vad fridagsregeln innebär och hur samordningen mellan arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen fungerar — för att nu bara ta ett par exempel. Visst är jag medveten om att statsmakterna saknar befogenheter att påverka programpolitiken i radio och TV, men jag föreställer mig att det har mycket stor betydelse att socialministern här haft tillfälle understryka att det är i högsta grad önskvärt att riksförsäkringsverket just genom massmedia kan ge informationen beträffande sjukförsäkringsreformen, TV har ju på senare tid starkt kritiserat den bristande informationen från myndigheternas sida. Nu har man en möjlighet att visa att det finns ett konkret intresse bakom kritiken genom att bereda riksförsäkringsverket möjlighet att lämna en fyllig information. På dessa grunder förutsätter jag att det kommer att vara en angelägenhet av vikt för dem som har ansvaret för programtiden inom radio och TV att ge riksförsäkringsverket gott om tillfällen till information i dessa ytterst viktiga frågor. Jag tackar ännu en gång för svaret.

Herr talman! Herr Sundkvist har frå gat mig, om jag vill redogöra för min syn på nuvarande metod att fördela utrymme i televisionen mellan olika idrotter, vilken metod ger vissa idrottsgrenar stort ekonomiskt utbyte medan andra får obetydligt samt åsamkas publikbortfall genom televisionssändningar. Enligt den år 1959 träffade överenskommelsen mellan staten och Sveriges Radio angående rundradions programverksamhet har radioföretaget att bestämma vilka program som skall sändas. Då företaget inom ramen för detta programansvar har att ta ställning till programbevakningen på idrottsområdet, blir givetvis allmänna programsynpunkter och publikintresset vägledande för radioföretagets bedömning av vilka idrottsevenemang som skall sändas. Däremot åvilar det inte Sveriges Radio att vid utformningen av sin programverksamhet ta särskilda hänsyn till olika idrottsgrenars behov av ekonomiskt stöd.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Jag vill inte beteckna svaret som negativt, men möjligen som en aning undvikande. Sedan jag ställde frågan har problemet blivit ytterligare aktualiserat ge nom att det på idrottsriksdagen var uppe som en av huvudpunkterna. Detta berodde naturligtvis inte på att jag ställt frågan här i kammaren — så vill jag inte förhäva mig. Jag har inte med min frågeställning menat att Sveriges Radio på något sätt skulle vara ett organ för förmedling av statliga medel. Men jag anser att det är fel när vissa idrottsförbund åsamkas inkomstbortfall genom Sveriges Radios uppträdande, Det måste vara fullt riktigt att Sveriges Radio betalar för sig, så att idrottsrörelsen hålles skadeslös. Jag kan inte styrka det påstående som jag har gjort i min fråga med siffror förbund för förbund. Jag har försökt få sådana uppgifter genom upplysningstjänsten, men Sveriges Radio lämnar inte ut materialet. Det kan tyvärr befaras att Sveriges Radio i viss mån håller på siffrorna därför att man vill fortsätta med den nuvarande, mot idrottsrörelsen orättvisa metoden att spela ut förbunden mot varandra för att komma så billigt undan som möjligt. Ett par siffror kan jag dock nämna som jag har lyckats införskaffa på annat håll. Vi har här i landet två stora vinterlagsporter, ishockey och bandy. Ishockeyn får exempelvis för TV-pucken — en propagandatävling för ishockeyspelande ungdomar — över 100 000 kronor. Vad ishockeyn kan erhålla för de andra sändningarna har jag inga möjligheter att bedöma. Beträffande bandyn vet jag att den för hela vintern — SM-finalen och ungdomsbandyn — får 30 000 kronor. Jag kunde ha lämnat fler exempel — jag hade lika gärna kunnat byta ut de båda nämnda idrottsgrenarna mot låt mig säga simning och handboll. Jag har en känsla av att t.ex. Handbollförbundet inte är så särskilt belåtet. Det olustiga är att man — utan att vara toppinitierad — har en känsla av att det finns viss ovilja mot en del sporter, som leder till snedvridning. Jag vill inte påstå att något förbund har fått för mycket, men däremot vill jag bestämt påstå att vissa förbund har fått för litet tid i TV för att göra propaganda för sin sport, och de har inte heller erhållit tillräckligt betalt med hänsyn till det publikbortfall som blir följden vid TV-sändning. Jag vill givetvis inte behandla frågeställningen på ett sådant sätt att någon misstänker att jag önskar få bort sporten ur TV. Tvärtom ser jag gärna att olika idrottsevenemang sänds i TV. Och jag vill stryka under ordet »olika», ty jag tror att det kan förekomma en viss övermättnad på sport i TV under exempelvis VM-tävlingar i fotboll eller ishockey, då en enda sport får uppta en mycket stor del av sändningstiden. Däremot tycker jag det är värdefullt om en differentiering kan ske och sändningar göras från tävlingar i olika sportgrenar. Men jag vill säga ifrån att idrottssändningarna i TV inte får innebära att man i ekonomiskt hänseende går hårdhänt fram mot idrottsrörelsen. När kommunikationsministern i sitt svar säger att Sveriges Radio inte har anledning att ta hänsyn till det ekonomiska stödet åt olika idrottsgrenar vill jag upprepa att det bör vara angeläget att se till att idrotten inte åsamkas inkomstbortfall. Jag ber att än en gång få tacka för svaret.

Herr talman! Det är riktigt som herr Sundkvist sagt att vid årets idrottsriksdag var frågan om Sveriges Radios politik gentemot idrotten ett av de stora överläggningsämnena. Anledningen därtill var ett allmänt missnöje hos idrottens specialförbund över det sätt på vilket Sveriges Radio behandlar idrot ten. Enligt beslut av idrottsriksdagen kommer nu specialförbunden att samlas till en diskussion för att om möjligt träffa överenskommelse om bildande av ett gemensamt organ, som skall företräda idrotten vid överläggningar med Sveriges Radio. Det är att hoppas att detta organ kommer till stånd och att man därigenom skall kunna åstadkomma ett bättre förhållande. En förutsättning är givetvis att Sveriges Radio är samarbetsvillig och vill förhandla med ett sådant organ.
Herr talman! Herr Sundkvist sade vad som sägs nästan varje torsdag här, nämligen att jag svarar undvikande. Det beror helt enkelt på att jag håller mig till överenskommelsen mellan Sveriges Radio och staten, d.v.s. att jag anser mig förhindrad att gå in på en diskussion av enskilda program. Och när jag här framhåller att det icke åvilar Sveriges Radio att ta hänsyn till idrottsgrenars behov av ekonomiskt stöd gör jag det därför att överenskommelsen mellan staten och Sveriges Radio icke anger att någon sådan hänsyn skall tas. Det vore helt orimligt om jag skulle framföra som min åsikt att det sänds för litet bandy, för litet kanot eller för litet av någon annan idrottsgren, medan vissa grenar fått för mycket sändningstid. Herr Sundkvist förstår säkert det. Med anledning av denna debatt och vad herr Allard anfört vill jag emellertid göra en kommentar som håller sig på det rent principiella planet. Idrotten spelar en stor roll i TV. Det är program som har stort publikintresse, ofta stort nyhetsvärde, spännande moment, underhållningsmoment m.m. Det är självklart att introduktionen av televisionen har inneburit en genomgripande förändring i samhället som måste påverka en rad olika samhälls företeelser: filmen, underhållningsindustrien och folkbildningen. Naturligtvis måste också idrotten påverkas. Vi kan inte tänka oss tillbaka till en situation där allt skall vara så beträffande idrotten som det var innan TV kom in i bilden. En så pass dramatisk förändring som införandet av television måste sålunda i viss mening få orättvisa verkningar, t.ex. genom att en del idrottsgrenar som av tekniska skäl är speciellt ägnade för presentation i TV gynnas, medan andra som icke har tillräckligt spännande moment missgynnas. Jag tror dock att tekniken kommer att utvecklas så att man för många fler idrottsgrenar kan hitta de moment som ägnar sig just för television. Idrottens villkor måste alltid förändras av TV:s introduktion och denna förändring måste i viss mån bli orättvis, om man ser det gren för gren. I stort tror jag dock att TV, även om det finns negativa element, innebär ökade möjligheter för idrotten när det gäller att skapa intresse för sport och inte minst för friluftsliv med den aktivering av människorna som väl är idrottens syfte. Men detta förutsätter ett gott samarbete mellan idrottens och Sveriges Radios företrädare. Då Riksidrottsförbundet diskuterade saken, kritiserade man enligt referaten delvis televisionen men inte minst var det fråga om en intern uppgörelse mellan olika förbund inom Riksidrottsförbundet. Jag hälsar med glädje de signalerna just i herr Allards anförande att idrottens representanter nu vill sätta sig ned och resonera med radions företrädare om hur man på bästa sätt skall förena sina intressen. Utöver det har jag självfallet varken befogenhet eller anledning att gå in på de enskilda programmen.
Herr talman! Givetvis är jag fullt enig med herr Allard och med kommunikationsministern när de talar om behovet av gott samarbete mellan Sveriges Radio och idrotten. Jag vill bara understryka vad jag sade i mitt första anförande om att det dåliga samarbetet till viss del beror på att Sveriges Radio spelar ut idrottsförbunden mot varandra. Jag hoppas att vi kan slippa den saken under detta nya försök från idrottsrörelsens sida att samla sig och få till stånd ett förståndigare avtal med Sveriges Radio. Jag är också angelägen att betona vad kommunikationsministern nämnde om att tekniken spelar en stor roll. Som kanske framgår av mitt första anförande är jag i viss mån bandyfrälst. Bandy har ständigt utpekats såsom en inte TV-mässig gren; kommunikationsministern snuddade också vid den saken. Att den inte ansetts TV-mässig beror till stor del på att man inte tagit vara på de tekniska möjligheterna att visa bandy. I söndagskvällens TV visades emellertid en liten filmsnutt från Söderstadion i Stockholm, där TV hade använt sin förnämliga tekniska utrustning och då såg man t.o.m. bollen och allt vad som förekom! Idrottsgrenar som tidigare betraktats som omöjligt i television kan säkert visas bara man på sändningarna offrar de resurser man har att offra.

Herr talman! Herr Nihlfors har frågat mig, om regeringen avser att till nästa års riksdag framlägga förslag — mer vittsyftande än bestämmelserna om fartbegränsningsperioder — i syfte att öka trafiksäkerheten i samband med övergången till högertrafik i september 1967. Några förslag till riksdagen utöver de som riksdagen behandlat med anledning av proposition nr 133 torde såvitt nu kan bedömas inte vara erforderliga. Högertrafikkommissionen svarar för det praktiska genomförandet av omläggningen. De ytterligare åtgärder som kan bli aktuella synes på grundval av nu föreliggande material inte vara av den art att de kräver riksdagens medverkan.
Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret som skulle innebära att vi med tillförsikt kan se fram mot omläggningsdagen utan att riksdagen skall behöva medverka med ytterligare lagstiftningsåtgärder. Jag hoppas att denna optimism kommer att bestå. Det finns de som anser att man borde i samband med omläggningen till högertrafik vidta åtgärder som man förr eller senare ändå måste företa, exempelvis att införa bättre säkerhetsbestämmelser för motorfordon. Jag syftar på en forcering av det arbete inom kommunikationsdepartementet som omnämndes i allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 59, vilket behandlades av kammaren i går. Det har naturligtvis inte något direkt samband med själva omläggningen, men det skulle psykologiskt vara lämpligt att forcera arbetet med skärpt säkerhetsskydd på bilar och söka få igenom det i samband med omläggningen eller åtminstone i nära anslutning till den. I USA råder ju stor aktivitet på detta område, och jag förmodar att man därifrån kan inhämta en hel del synpunkter och applicera dem på svenska förhållanden. Jag är i och för sig inte någon vän av principen att allting skall beslutas av riksdagen. Kan högertrafikkommissionen agera aktivt i administrativ ordning, så att det ger tillfredsställande resultat, tycker jag bara att det är tacknämligt.
Herr talman! Jag har grubblat något över vad herr Nihlfors kan ha avsett med sin fråga. Det var tydligen en lagstiftning om säkerhetskrav för bilar som han tänkte på. Jag kan bara säga att det inom departementet arbetas för högtryck med just den frågan. Däremot vill jag inte alls uttala mig om när det kan bli aktuellt med en lagstiftning. Jag har emellertid inte ansett att detta spörsmål har sådant direkt samband med omläggningen till högertrafik, att det skulle täckas av herr Nihlfors fråga. I övrigt har vi ju försökt att i god tid före högertrafikens genomförande underställa riksdagen förslag om ändringar i trafikregler o. d., så att man inte skulle behöva oroas med detta omedelbart före omläggningen. Det har skett i proposition nr 180 vid förra höstriksdagen, i en proposition i våras och nu senast i proposition 133. Därmed har man också velat skaffa sig vissa fullmakter för att få möjlighet att agera inför omläggningen. Mitt svar var emellertid litet försiktigt utformat helt enkelt av det skälet att det bl.a. inom högertrafikkommissionen företas en systematisk genomgång av all lagstiftning på detta område. Det finns ju en mycket rik flora av sådana kungörelser, och man kan aldrig vara riktigt säker på att det inte behöver göras ytterligare en konsekvensändring någonstans, som det kan bli nödvändigt att underställa riksdagen. Därför var mitt svar som sagt utformat med en viss försiktighet. Slutsatsen är alltså att vi har försökt att i god tid fastställa sådana regler som är direkt inriktade på trafikomläggningarna. Men detta betyder inte att vi lagt ned trafiksäkerhetsarbetet t.ex. i fråga om säkrare bilar, upplysning m.m.

Herr talman! Herr Westberg har frågat, om jag anser behov föreligga av en undersökning av arbetslöshetsklientelets sammansättning i syfte att skapa bättre möjligheter till differentierade åtgärder i sysselsättningsbefrämjande syfte. Uppgifter om antalet hos arbetsförmedlingen anmälda arbetslösa insamlas varje månad. Därav framgår också fördelningen på kön samt på näringsgrenar och län. Varje kvartal undersöks arbetslöshetstidens längd i de enskilda fallen. De s.k. arbetskraftsundersökningarna, som utförs fyra gånger om året, ger en uppfattning om sysselsättningsförhållandena även för personer som inte haft kontakt med arbetsförmedlingen. I samband med undersökningen i februari 1967 planeras ett antal specialfrågor avsedda att närmare belysa de arbetslösas förhållanden. Regionala undersökningar av arbetslösheten genomförs i olika sammanhang bl.a. av länsarbetsnämnderna. I arbetsmarknadsutredningen redovisades en studie av långtidsarbetslösas bindning vid hemorten, den s.k. Norrbottensundersökningen. En djupgående undersökning av arbetskraften i Dalsland har genomförts innevarande år, vari bl.a. ingår en enkät med glesbygdshushållen. En rad andra undersökningar pågår också eller planeras genom ar betsmarknadsstyrelsen eller andra organs försorg, bl.a. rörande läget för vissa yrkesgrupper. Vidare torde utredningen om kontant stöd vid arbetslöshet och låginkomstutredningen komma att studera arbetslöshetens struktur. Några ytterligare initiativ anser jag under dessa förhållanden inte erforderliga.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet och chefen för inrikesdepartementet för svaret på min fråga. Svaret är enligt min bedömning positivt och i vissa stycken upplysande. Jag uppskattar att inrikesministern tar med så stort allvar på de problem som rymmes inom min fråga. Statsrådet upplyser i svaret att det i samband med en undersökning i februari 1967 »planeras ett antal specialfrågor avsedda att närmare belysa de arbetslösas förhållanden». Jag vore tacksam att få veta vilka specialfrågor denna undersökning avser. För Övrigt vill jag notera att det gjorts en hel del på detta område, bland annat genom Norrbottensutredningen, som också jag funnit vara mycket intressant, och genom undersökningen i Dalsland. Vi får av svaret veta, att mer skall göras. Vi är säkert också överens om att mycket mer behöver göras. Det är, såvitt jag förstår, nödvändigt med en ordentlig kartläggning av detta område, en kartläggning som avser hela landet. Att endast tala om antalet arbetslösa är att förenkla en komplicerad verklighet. Kunskap om arbetslöshetens struktur måste styra valet av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Dessa två ting hör utomordentligt nära samman. Arbetskraftsreserven måste t.ex. bedömas efter sin ålderssammansättning, och det är även nödvändigt att redovisa yrkesfördelningen bland de arbetslösa. Först därefter kan man realistiskt bedöma frå gan om vilka insatser som krävs för att på lång sikt ändra yrkesproportionerna genom omskolning, ungdomsutbildning och omflyttning. Genom att i en arbetslöshetssituation öka utbildningen inom bristgrupperna höjes sysselsättningsmöjligheterna också för övriga arbetstagare. Ofta föreligger den situationen att man har brist på yrkesarbetare samtidigt som det redovisas relativt höga arbetslöshetstal. Individuellt betingad arbetslöshet och frågan om de svårplacerades problem måste ägnas speciell uppmärksamhet. Vi behöver t.ex. få veta behovet av s.k. skyddad verksamhet. Ytterligare initiativ måste tas på det området. Vi är säkerligen överens om att en riktig avvägning av användningen av de medel som står till förfogande för att komma till rätta med arbetslösheten kräver ett väl analyserat arbetsmarknadsstatistiskt underlag. Yrkesutbildning och ålder inverkar på arbetslöshetsriskerna. Även många andra faktorer måste in i bilden. Nu säger inrikesministern, att utredningen om kontant stöd vid arbetslöshet och låginkomstutredningen kommer att studera arbetslöshetens struktur och att några ytterligare initiativ därför inte är erforderliga för närvarande. Jag hälsar med tillfredsställelse att dessa utredningar skall få ta sig an denna uppgift. Jag undrar bara om de inte får alltför mycket att göra, därest man kastar på dem först det ena och sedan det andra. Men huvudsaken är att man vidtar åtgärder som hjälper oss att komma till rätta med dessa problem.
Herr talman! Herr Westberg riktade till mig följdfrågan, huruvida jag kan ge något besked om vilka specialfrågor som planeras i samband med undersökningen i februari. På den saken är jag ännu inte beredd att svara. Därutöver vill jag bara tillägga, att förutom de utredningar, som kan förväntas ta upp frågan om arbetslöshetens struktur, kommer det nystartade arbetsmarknadsinstitutet att ha all anledning att uppmärksamma dessa problem. Genom detta institut blir det möjligt att få till stånd en del forskning och utredningar.

Herr talman! Herr Wiklund i Härnösand har frågat om jag är beredd att genom tilläggsdirektiv till 1962 års bostadsförmedlings utredning eller genom andra åtgärder för skärpning av gällande lagstiftning medverka till att förhindra sådan svartabörsförsäljning av lägenheter som den senaste tiden kommit till offentlig kännedom. Förberedelser för vissa bostadspolitiska reformer pågår inom Kungl. Maj:ts kansli. En av riktpunkterna för detta reformarbete är att söka skapa betingelser för en bättre fungerande hyresmarknad. I den mån detta syfte kan nås minskar möjligheterna att vid lägenhetsöverlåtelser ta ut oskäliga ersättningar. Även åtgärder inom bostadsförmedlingens ram kan komma att övervägas. 1962 års bostadsförmedlingsutredning väntas lägga fram sitt huvudbetänkande omkring årsskiftet. Jag torde i detta sammanhang få erinra om att utredningen genom särskilda tilläggsdirektiv givits möjlighet att pröva frågan om obligatorisk bostadsförmedling såsom ett medel för att åstadkomma en effektivare förmedling, framför allt inom storstockholmsområdet. Några ytterligare tilläggsdi rektiv till utredningen synes inte erforderliga för att få till stånd en prövning av möjligheterna att genom effektivare bostadsförmedling stävja olagligt förfarande i samband med överlåtelser av bostad. Jag får vidare erinra om att det på orter där hyresregleringslagen gäller är förbjudet att ta emot gottgörelse för överlåtelse eller anvisning av bostadslägenheter utöver vad hyresnämnden medger. Brott mot bestämmelsen är belagt med straff i form av dagsböter eller fängelse.

Herr talman! Självfallet är jag överens med herr Wiklund i Härnösand om att detta är en mycket allvarlig fråga och att det gäller att vidtaga åtgärder för att söka komma till rätta med de affärer som pågår. Jag vill, herr talman, ta tillfället i akt för att göra ytterligare en kommentar. Jag har i en tidningsintervju uttalat min indignation över några uppmärksammade svartabörsaffärer under den senaste tiden. På vissa håll har man ansett sig kunna tolka detta så, att vi inom regeringen skulle ha överraskats av att det pågår en ljusskygg och kriminell trafik på detta område. Tillåt mig säga att man på vissa tidningsredaktioner verkligen har ett kort minne när man bedömer detta såsom tekniskt lämpligt. Som jag framhöll i mitt svar gav vi år 1963 den pågående bostadsförmedlingsutredningen tilläggsdirektiv med möjlighet för utredningen att också pröva frågan om obligatorisk bostadsförmedling såsom en möjlighet att kunna åstadkomma en effektivare förmedling. Detta skedde just i syfte att bättre klara marknadsproblemet på bostadsområdet. Så sent som förra året fördes här i kammaren en debatt om dessa frågor. Herr Lundberg i Uppsala hade i en interpellation efterlyst hårdare tag för att beivra svartabörshandeln med bostäder och jag skall tillåta mig att i all korthet erinra om vad jag då svarade herr Lundberg. Till att börja med erinrade jag om att transaktioner av detta slag redan var straffbelagda, att polisen hade intensifierat arbetet på att efterspana och lagföra personer, vilka gjort sig skyldiga till brott mot hyresregleringslagen. Jag framhöll emellertid också att lagföring och straff inte innebar någon lösning på det grundläggande problemet. Om man vill komma till rätta med missförhållandena var det i stället nödvändigt att inrikta ansträngningarna på positiva åtgärder, med andra ord att försöka förbättra själva marknadsfunktionen på bostadsområdet. Jag hänvisade i detta sammanhang till en rad åtgärder: en ökning av utbudet i storstadsregionerna genom prioritering av bostadsbyggandet där, en successiv avveckling av hyresregleringen liksom av de generella subventionerna och en aktivisering av bostadsförmedlingen. Flera av dessa frågor låg då under utredning, och det framhölls i interpellationssvaret att man inom en relativt kort tid kunde förvänta huvudparten av utredningens resultat. Denna förhoppning har också infriats, och såsom jag framhållit i mitt svar i dag pågår nu det förberedande arbetet i kanslihuset. Riksdagen kommer i vår att få ta ställning till en rad förslag, vilka har betydelse när man diskuterar möjligheterna att skapa en bättre fungerande hyresmarknad. Det gäller hyrespolitiken i egentlig mening, det bostadspolitiska kreditstödet inklusive bostadssubventioner, och det gäller såvitt jag kan bedöma också bostadsförmedlingsfrågan. Herr talman! Jag har velat göra detta tillägg i denna debatt.

Herr talman! Herr Jansson har frågat, om jag vill ge besked om antalet tomma lägenheter i Stockholm och övriga storstadsområden enligt 1965 års ännu inte publicerade bostadsräkning. Som svar får jag meddela, att bearbetningen av primärmaterialet från bostadsräkningen fortfarande pågår och att några resultat därför ännu inte föreligger.

Herr talman! Jag ber att få tacka inrikesministern för svaret. Jag hoppas att materialet när det är färdigt publiceras på lämpligt sätt och så skyndsamt som möjligt. Jag skulle emellertid ändå vilja fråga inrikesministern, om det inte finns något material att lämna nu i denna fråga.
Herr talman! Jag uppfattar herr Janssons följdfråga så, att han vill höra hur långt man inom statistiska centralbyrån kommit med detta material. Låt mig därför helt kort ange följande. skrivningsmyndigheterna hösten 1965. Sedan <mantalsskrivningen «avslutats översändes primärmaterialet till särskilda av varje kommun tillsatta granskningsorgan, som granskade det och gjorde vissa avstämningar. Från de kommunala granskningsorganen skickades primärmaterialet till statistiska centralbyrån. I juli 1966 hade större delen av materialet kommit centralbyrån till handa, men allt var inte inkommet förrän i oktober. På centralbyrån har materialet granskats ytterligare samt kompletterats och rättats. Därefter företas en kodbearbetning. När ett län är färdigkodat lämnas det till stansning. I dag är tolv län färdigstansade och två är klara för stansning. Stansningen beräknas vara avslutad i slutet av mars 1967. Successivt som länen blir färdigstansade påbörjas granskningskörningar. Varje län skall enligt planerna genomgå tre granskningsprogram. Efter avslutade granskningskörningar kommer publicering att ske i Statistiska Meddelanden. Denna publicering påbörjas under andra kvartalet 1967. Om granskningskörningarna visar att materialet är någorlunda tillförlitligt kommer vissa preliminära data att göras tillgängliga i någon form redan efter det första granskningsprogrammet. Detta beräknas i så fall kunna ske successivt från och med februari. Herr talman! Jag har velat lämna dessa uppgifter. Om granskningsarbetet kan försiggå i den takt och ge de resultat som har förutsatts kan alltså en del material bli tillgängligt från och med februari månad. Däremot dröjer det längre innan vi får ett tabellmaterial som täcker hela landet.
Herr talman! Vid en tidigare undersökning visade det sig att i Stockholm fanns i runt tal 6 000 tomma lägenheter. Av någon lokal undersökning som senare har gjorts framgick att 9 000 lägenheter stod tomma. Min följdfråga gällde närmast, om inrikesministern kunde antyda huruvida antalet lägenheter som står tomma har ökat. De är naturligtvis uthyrda, men de användes inte eftersom de personer som hyr dem inte bor i Stockholm. Det är ett asocialt förhållande att sådana personer håller sig med lägenhet i exempelvis Stockholm, där många människor saknar lägenhet.

Herr talman! Herr Andersson i öÖrebro har frågat mig, om jag är beredd att vidtaga sådana åtgärder — t.ex. genom en förflyttning av I 3:s träningsläger vid Falkasjön till annan plats och i samband därmed en arrondering av gränsen mellan träningslägret och fritidsområdet — att kilsbergsområdet i högre grad än som nu är fallet blir tillgängligt för fritidsändamål. I 3:s träningsläger ligger inom området för artilleriskjutfältet i Villingsberg. Jag vill erinra om att fråga om utredning angånde flyttning av skjutfältet har upptagits i två likalydande motioner i första och andra kammaren vid årets riksdag. Dessa motioner är på remiss till försvarets fastighetsnämnd. Den nu ifrågasatta flyttningen av I3:s läger hänger nära samman med ett ställningstagande till motionerna. Jag har under hand erfarit att fastighetsnämnden har för avsikt att i sitt remissvar även ta upp den av interpellanten väckta frågan. Någon åtgärd från min sida är därför inte för närvarande aktuell.
Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret på min interpellation. Frågan om det militära skjutfältet i Kilsbergen har alltid varit ett stort spörsmål för oss som bor i Örebro län. Redan när skjutfältet planerades i detta område restes genast motstånd från friluftsoch naturfolk både mot tanken och förslaget som sådant. Under senare år har förtroendemännen i kommuner som gränsar till området och i närbelägna kommuner i övrigt haft anledning att fundera mycket över denna fråga. Jag vågar utan överdrift påstå, att man på detta håll har den uppfattningen att tillkomsten av skjutfältet från flera synpunkter var olycklig. Jag hade för drygt ett år sedan anledning att med försvarsministern ta upp problemet beträffande skjutfältet i Kilsbergen, nämligen i samband med att de militära vinterfälttjänstövningarna sammanföll med skolornas vintersportlov — en fråga som för övrigt varje år är aktuell eftersom man inte helt lyckats genomföra en samordning mellan skolornas vintersportlov och de militära vinterövningarna. Jag vill dock inte klandra militärledningen för detta förhållande. Klart är emellertid att det är ett problem både för den militära led ningen, för skolledningen och för föräldrarna, att barnen skall vistas i omedelbar anslutning till övningsområdet med de risker detta medför. Kilsbergen är i dag ett av Mellansveriges förnämsta friluftsområden. Där finns en terräng som passar för de flesta av de friluftsaktiviteter som utövas. Det korta avståndet dit för främst örebroarna och karlskogaborna medför att dessa med förkärlek söker sig till området. Genom den starka expansion som bilismen undergått har upptagningsområdet utsträckts till att omfatta hela länet, och därför gästas också området under vackra vår-, höstoch vinterdagar av tiotusentals friluftsälskare. Ju snabbare friluftsaktiviteterna ökar, desto större blir också trängseln i de delar av Kilsbergen som står öppna för allmänheten. Jag har med det anförda, herr talman, velat belysa den stora betydelse Kilsbergen har för friluftsfolket. Kraven på ökat livsrum för friluftsfolket blir därför självfallet allt starkare. Det är också i Örebro län en allmän uppfattning, att större hänsyn borde tas till befolkningens berättigade önskan att kunna använda Kilsbergen för fritidsändamål. Jag har i min interpellation bl.a. med anledning av att artilleriskjutskolan i Villingsberg skall flytta till sitt nya skjutfält i älvdalen frågat försvarsministern, om denne är beredd att medverka till att I3:s träningsläger vid Falkasjön förläggs till annan plats. Detta skulle möjliggöra en arrondering av gränsen mellan friluftsområdet och det område som I13 begagnar, vilket skulle innebära att denna del av kilsbergsområdet i högre grad än tidigare varit fallet blir tillgänglig för fritidsändamål. Man kan t.ex. tänka sig en arrondering av skjutfältsgränsen i dess nordöstra del i en linje, som löper längs vägen från Falkasjön till sjön Stora Ymningen. Då skulle ett från frilufts synpunkt värdefullt område bli tillgängligt för allmänheten. Försvarsministern säger i sitt svar, att frågan om skjutfältets flyttning har upptagits i två likalydande motioner i första och andra kammaren, att dessa motioner är på remiss till försvarets fastighetsnämnd och att den av mig ifrågasatta flyttningen av I3:s läger sammanhänger med ett ställningstagande till motionerna, varför fastighetsnämnden i sitt remissvar har för avsikt att ta upp den av mig i interpellationen väckta frågan. Jag har därför ingen anledning att orda mer i denna sak men får väl återkomma när motionerna tas upp till behandling i kammaren. Avslutningsvis vill jag emellertid framhålla för statsrådet, att den av mig föreslagna åtgärden om förflyttning av träningslägret trots allt endast är en dellösning av skjutfältsproblemet. Vad vi allmänt ser fram emot i Örebro län är givetvis att hela kilsbergsområdet blir fritt från militär och att skjutfältet försvinner.
Herr talman! Jag vill först lämna en förklaring till varför jag begärt ordet i denna fråga. Jag var motståndare till förläggning av ett skjutfält till Kilsbergen 1943 då riksdagen beslutade om den saken. Tveksamheten var också mycket stor i riksdagen, och andra kammaren gick på avslagslinjen. Motivet härför var att det ansågs olämpligt att till skjutfält ta i anspråk ett område, som är så utomordentligt passande för friluftsliv. När frågan sedan avgjordes i riksdagen efter gemensam votering befarade vi att skjutfältets förläggning skulle väcka stor irritation bland allmänheten. Det har visat sig att våra farhågor varit riktiga, ty irritationen har stigit för varje år och skjutfältet har kommit att utgöra ett allt större hinder för allmänhetens friluftsliv. Detta var anled ningen till att jag tillsammans med några medmotionärer till vårriksdagen väckte den motion som försvarsministern nu åberopat i sitt interpellationssvar. Jag förstår mycket väl att försvarsministern inte vill gå in på en saklig prövning av frågan, då den alltså redan är föremål för riksdagens prövning. Jag vill tillägga ett par saker. Den här frågan kan lösas tillfredsställande endast på ett sätt, nämligen att skjutfältet kommer bort, och förr eller senare måste så ske. Herr Andersson i Örebro har framhållit en annan lösning som givetvis innebär en förbättring av nuvarande förhållanden, men då I3 som övningsfält använder just den del av skjutfältet som gränsar till Örebro-trakten uppstår speciella svårigheter. Träningslägret vid Falkasjön utgör ett mycket stort hinder. Nu föreligger enligt uppgift planer på upprättande av ytterligare ett sådant träningsläger just i gränstrakterna, och om detta träningsläger förverkligas kommer irritationen att växa. Svårigheterna för människorna i Örebro-trakten att utnyttja Kilsbergen för friluftsliv blir ännu större. Jag vill ge uttryck för den förhoppningen att planerna på att upprätta ytterligare ett träningsläger för I 3 på skjutfältet stoppas, i varje fall att de stoppas medan utredningen inom försvarets fastighetsnämnd pågår.
Herr talman! Herr Kellgren har frågat mig, om bestämmelser och regler kommer att utfärdas från regeringens sida som klarlägger när och under vilka villkor statsverket får mottaga enskilda gåvor. Vidare har fru Nancy Eriksson frågat mig, om en redogörelse kan lämnas riksdagen dels för en sådan upplysningsverksamhet som bedrivits med privata medel, skänkta till en särskild fond, dels bland vilka kategorier sådan upplysning anses böra spridas, dels om gåvomedlen befrias från skatt såsom avdrag i privat verksamhet. Herr Jansson har slutligen frågat mig, om jag anser att utgifter för krigsmakten bör täckas i annan ordning än genom av riksdagen fattade beslut. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Utgifterna för det militära försvaret skall givetvis — liksom i fråga om den statliga verksamheten över huvud — i princip bestridas från anslag som beviljas i vanlig ordning. Gåvor och donationer kan dock ges till det militära försvaret lika väl som till andra statliga ändamål. Gåvor får emellertid inte tas emot utan tillstånd. En särskild kungörelse finns om mottagande för statsverkets räkning av gåvooch donationsmedel. Enligt kungörelsen handhas tillståndsgivningen av den myndighet som är redovisningsskyldig för medlen gentemot statsverket. Kungl. Maj:ts tillstånd fordras om mottagandet kan antas medföra framtida kostnad för statsverket eller om medelsbeloppet överstiger 50000 kronor. Vid prövningen av gåvoärenden gör sig åtskilliga synpunkter gällande. Justitiekanslern har i samband med det ärende som föranlett frågorna pekat på att det kan komma i fråga att avvisa gåvomedel därför att det ändamål som är förknippat med medlen är av sådan beskaffenhet, att det inte kan eller lämpligen bör fullföljas av statligt organ. Syftet med en gåva kan vidare vara att tillgodose ändamål för vilket statsmedel redan utgår. Fråga uppkommer då om gåvomedel bör få anlitas för ändamålet. Slutligen betonar justitiekanslern att det vid mottagande av gåvomedel kan vara av betydelse vem som är givare. Beträffande de nu aktuella fonderna, försvarsupplysningsfonden och krigsmaktsfrämjandefonden, visar en undersökning som jag har låtit göra att en stor del av den förstnämnda använts till trycksaker, bl.a. ett sammandrag av ÖB 65 och inköp av tidskriften Vårt försvar. Sammandraget och tidskriften har bl.a. distribuerats till totalförsvarsmyndigheter, pressen, universiteten och olika organisationer. Den senare fonden har nästan uteslutande utnyttjats för representation och andra likartade ändamål. Bidrag till fonder för sådana ändamål, som det varit fråga om i detta fall, är inte avdragsgilla vid självdeklaration. Justitiekanslern har uttalat att det med fog kan hysas tvekan om det principiellt lämpliga i att överbefälhavaren och försvarsstabschefen förfogar över från enskilt håll skänkta medel för ändamål varom här är fråga. Justitiekanslern har tillagt att han för egen del anser att gåvomedlen inte bort mottagas. Jag ansluter mig helt och fullt till justitiekanslerns uppfattning. Vad som här förekommit aktualiserar frågan huruvida gällande bestämmelser är lämpligt utformade. Denna fråga kommer att övervägas inom regeringen.

Herr talman! Jag ber att få tacka för det rakt på sak gående svar, som jag har fått av försvarsministern. Det har i detta fastslagits att statliga myndigheter får mottaga privata medel för statsverkets räkning, om tillstånd gives av den som har redovisningsansvar gentemot statsverket. Det gäller om inte gåvan är för stor; det belopp som nämnts är 50 000 kronor. Gäller det större belopp skall Kungl. Maj:ts tillstånd inhämtas. Inom försvaret har tydligen gåvor givits som totalt har varit över 50 000 kronor. I det nu påtalade fallet har det varit 100 000 kronor. Då inställer sig frågan: Betyder detta att gåvorna inte får överstiga 50 000 kronor vid ett tillfälle? Kan man ta emot 49 000 kronor år efter år utan att behöva be Kungl. Maj:t om lov? Det är en fråga som man gärna vill ha besvarad, utöver vad som har kommit fram i interpellationssvaret. En annan fråga gäller: Bör inte sådana gåvor stå inne på ett fondkonto? Kan man låta fondkontot hållas relativt lågt och ändå kalla medlen för fondmedel och behålla de andra pengarna helt privat, förvarade i en byrålåda eller i sin egen börs? Jag har själv en forskningsfond, och jag kan inte föreställa mig att jag som ordförande i den fondstyrelsen skulle kunna behålla medel hemma — alltså inte innestående på kontot — och sedan låta dem flyta in då och då utan att det från början skett en ordentlig redovisning. är det möjligt att göra på det sättet? JK har påpekat att rätten att mottaga gåvor också är beroende av vilket ändamål de är avsedda för. Man frågar då: Är det ett juste ändamål om en verkschef får ett belopp för att höja sitt representationskonto? I raden av ändamål förekommer exempelvis luncher och middagar — det har även sagts att en del av beloppet användes för att sprida ' ÖB 65. Detta kan dock inte ha kostat så värst mycket av den stora summa som totalt har utgetts för representation och försvarsupplysning. Man har bl.a. upptagit ett par middagar för politiker, och jag har i min fråga sagt att det var av intresse att få veta vilka som behövde försvarsupplysning på detta extra sätt. Socialdemokraternas och högerns ledare har tydligen inte behövt det, utan det är centerns och folkpartiets. Jag tror att det i så fall är en felbedömning. Det har inte f. ö. kommit något svar på vilka grupper som man har ansett böra stimuleras med dessa extra anslag till ökade försvarsinsikter och ett ökat försvarsintresse. Bland dem som har förekommit är underligt nog en del av försvarets egna. Det har skett i form av födelsedagsgåvor till anställd personal och det är gåvor till medlemmar av kungahuset, till överstar o.s.v. Har denna stimulans ansetts vara väsentlig för krigsmaktens främjande eller för att sprida försvarsupplysning? Jag vet att i min fondstyrelse får vi vara mycket noga med att icke gå utöver de ändamål, som fonden instiftats för. Och då frågar jag mig: Ryms detta inom fondens ram? Det kanske är lättare att förstå att militärledningen har behövt höja sin kapacitet genom att låta sig bli bjudna på kaffe. Man frågar sig emellertid varför storfinansen skall hjälpa till med detta. Vi har organ — för att nu vara allvarliga — för försvarsupplysning, vi har Folk och Försvar. Det är ett organ, där folkrörelserna är inkopplade. Till detta lämnar både Arbetsgivareföreningen och LO bidrag. Det hade varit möjligt för Arbetsgivareföreningen att lägga hela den pott, som de vill ge till försvarsupplysningen, i det organet. Det skulle inte ha klandrats. Jag vill från början säga ifrån att det faller ingen skugga på dem som blivit bjudna på middag genom dessa pengar eller på annat sätt kommit i åtnjutande av välvilja. Vi hade en klockare i min församling som tog och drack upp nattvardsvinet och bjöd flera i församlingen, bl.a. prästen. Det föll ingen skugga på vare sig prästen eller de andra. Inte heller kan det i det nu aktuella fallet bli fråga om något klander mot dem som ovetande kommit med i sammanhanget. Men saken blir särskilt allvarlig när mycket stora ekonomiska avgöranden är beroende av en verkschef. Vi behöver bara nämna projektet Viggen som det talades om under debatten här i går, då det framhölls att det omfattande utvecklingsarbetet krävt mycket pengar, som satsats från både statligt och enskilt håll. Och vi vet att om man skall kunna få ut något av detta utvecklingsarbete, så är det just försvarsmyndigheterna som skall bestämma sig för projektet. Caesars hustru får inte ens misstänkas — eller, som en riksdagsman sade en gång: Potifars hustru får inte ens misstänkas. Och jag måste säga, att olämpligare samröre än det som här uppenbarligen förekommit mellan en av de största statliga beställarna och en av storfinansiärerna inom svenskt näringsliv kan inte tänkas. JK har ju också uttalat att det »med fog kan hysas tvekan om det pricipiellt lämpliga i att överbefälhavaren och försvarsstabschefen förfogar över från enskilt håll skänkta medel för ändamål varom här är fråga». Utan att ifrågasätta JK:s auktoritet vågar jag påstå, att för vanliga människor råder det inget tvivel om att detta är något mycket olämpligt — det är något som helt strider mot svensk förvaltningspraxis. Min slutsats är att ytterligare undersökningar bör göras för att det skall kunna fastställas från vilken verksamhet dessa pengar har tagits. Den som lämnat pengarna är ju en finansiär med många olika verksamhetsområden, och det kan vara intressant att få veta från vilket område pengarna kommit. Det står bl.a. i interpellationssvaret att det »vid mottagande av gåvomedel kan vara av betydelse vem som är givare», Frågan om arten och ändamålet kommer alltså in i bilden. Jag har vidare frågat, om dessa peng ar är avdragsgilla vid beskattning. Det är de uppenbarligen inte, enligt vad som framgår av svaret. En fråga som också borde ytterligare undersökas är om fondmedel får handhas av en enskild företrädare för fonden och så att säga förvaras i den egna portmonnän. Jag tycker att det vore otäckt om så skulle vara fallet. Vidare bör det undersökas i vad mån födelsedagsgåvor och fotografier bör betraktas som försvarsupplysning. Det är av intresse att få klart vilken upplysning som har lämnats. I svaret står bl.a. att medlen till viss del använts för att göra ett sammandrag av ÖB 65. Men det kan ju inte ha kostat så mycket, utan större delen av pengarna har väl gått till annat slags upplysning. Vi har vid tidigare tillfällen i riksdagen behandlat motioner som gällt mutor och bestickning av statstjänsteman. Vi kom då fram till att en blombukett för högst 50 kronor exempelvis på en femtioårsdag till nöds kunde anses vara juste. Detta kunde alltså en statstjänsteman få ta emot från någon som han har affärsförbindelse med i tjänsten. Däremot tror jag att en sådan tolkning av bestämmelserna som gjorts inom försvaret den gången skulle varit helt omöjlig för riksdagen att godtaga. Man var inom alla partier ganska upprörd över att det över huvud taget kunde förekomma något slags överlämnande av gåvor till en statligt anställd i sådana sammanhang. Jag tror att den uppfattningen inte har svängt utan att det fortfarande anses olämpligt med sådana gåvor. Riksdagens uttalande att gåvor av detta slag inte får överstiga 50 kronors värde står alltså fast. I en tid när vi måste bära stora försvarskostnader och inte minst måste övertyga de flesta människor om att dessa stora kostnader är nödvändiga, är det mycket olyckligt att tvivel på handhavandet av förvaltningen inom försvaret kan uppstå. Trots att kostnaderna alltså är mycket stora för försvaret måste det vara riktigast att via de statliga utgifterna tillfredsställa de behov som föreligger. Man skall alltså inte ha privata medel som skarvar i, där mera pengar behövs. Huruvida representationsanslaget, som nu för överbefälhavaren är 7 000 kronor, är för litet, har jag svårt att bedöma. Jag kan mycket väl tänka mig att det krävs en hel del pengar därutöver, men då bör väl behovet i vanlig ordning prövas. Jag frågar mig om man i petitan begärt mer i representationsanslag och om detta skett med hänvisning till att för försvarskraftens främjande och försvarsupplysningen krävs speciella gåvor till folk som är verksamma inom försvaret, vidare till att ÖB:s magnificens bör fotograferas och fotografiet bortskänkas för försvarskraftens stärkande. Jag anser det tacknämligt att statsrådet med eftertryck framhåller att bestämmelserna om gåvor och fondmedel i statsförvaltningen från privat håll skall omprövas, Det får dock inte betyda att man slätar över det som varit. Bestämmelserna har uppenbarligen inte varit så suddiga att man behövt missförstå dem på det sätt som skett inom försvaret. Tvärtom tror jag att man förstått bestämmelserna ganska väl och velat kringgå dem genom att bilda en fond, vilket vi alltså inte kan ursäkta, allra helst som alla pengar tydligen inte satts in i fonden. Man har bara matat in 10000 kronor i stöten och behållit resten vid sidan om för att fylla på vid behov. Tillvägagångssättet kan inte ursäktas, och jag förutsätter att affären får ett allvarligare efterspel än den hittills fått. Försvarsförvaltningens anseende och respekten för statsförvaltningen över huvud taget är allvarligt skadade. Tron på integriteten undergrävs genom dylika företeelser. De kan väcka löje — vilket naturligtvis skett — men det finns också en allvarligare sida. Jag hoppas att reaktionen från statsmakternas sida blir mera påtaglig än den varit. Allmänheten har reagerat mycket starkt och har oerhört svårt att inse att de regler som gäller för statsförvaltningen i övrigt inte skall gälla för försvaret.